Herr talman! Vpk yrkar avslag på proposition 1981/82:189, som behandlas i detta betänkande från konstitutionsutskottet. Propositionens förslag innebär bl.a. att det nuvarande kravet på tillstånd från datainspektionen för att föra personregister skall begränsas. Skälet för detta är att man skall spara pengar och ge datainspektionen möjligheter att bättre än nu utföra den tillsynsverksamhet som man också är skyldig att bedriva. Det är alltså ett besparingsförslag. I stället för att ge datainspektionen de resurser som behövs för att den skall kunna fungera tillfredsställande vill regering och utskottsmajoritet nu minska kontrollen över personregistren, och detta samtidigt som datalagstiftningskommittén arbetar på ett förslag till en allmän personregisterlagstiftning. Från vpk tycker vi, liksom en stor minoritet i kommittén, att det är fel att göra dessa förändringar just nu under pågående arbete. Vi kan inte heller acceptera att man åberopar besparingsskäl. Vi anser att med tanke på de vinster som görs med datatekniken vore det märkligt om vi inte också kunde ta de kostnader som är nödvändiga för att skydda den personliga integriteten. Jag kan f. ö. vad gäller dessa förslag i propositionen instämma i vad Kurt Ove Johansson redan har anfört och behöver därför inte bli utförligare på den här punkten. Vpk yrkar alltså avslag på hela propositionen. Det innebär att vi inte kan acceptera att Sverige ansluter sig till Europeiska dataskyddskonventionen under de premisser som anges i propositionen. Dessa frågor tas också upp i en motion från förra årets allmänna motionstid av Kerstin Anér, och det är i samband med att den motionen besvaras som utskottet behandlar denna konvention. De frågor som vi har rest i vår motion förblir obesvarade. Vi anser inte att ett fritt flöde av personregister över gränserna på något sätt gagnar den enskilde individen. Utskottet kan kanske tala om för mig när detta är positivt för den enskilde individen. Det vore intressant att få detta belyst. Vi kan därför inte heller acceptera de urholkningar som måste göras i 11 § datalagen och som innebär att tillstånd inte längre kommer att behövas för att föra ut personregister utomlands till länder som är anslutna till konventionen. Vi anser att också fortsättningsvis tillstånd skall lämnas av datainspektionen. Det innebär i sin tur att vi inte kan acceptera att Sverige ansluter sig till konventionen. Det finns enligt vår mening inte några skäl för att öppna dörren för ett fritt flöde av personuppgifter över gränserna. Det är viktigt att ha kvar den kontroll som det innebär att tillstånd måste ges av datainspektionen. Herr talman! I detta betänkande behandlas också en vpk-motion från förra årets allmänna motionstid, nämligen motion 1980/81:194. I den motionen föreslår vi att möjligheterna att använda det statliga personregistret SPAR för att distribuera direktreklam begränsas. I dag måste man anmäla om man inte vill ha direktreklam. Vi tycker att det borde vara tvärtom. Man borde i stället ha möjligheter att anmäla om man vill ha direktreklam. I annat fall skulle inte de statliga myndigheterna ha rätt att lämna ut ens adress till företag, som skall använda den för att sända ut direktreklam. Vårt förslag är på intet sätt mera administrativt krångligt eller dyrbarare än det som gäller nu, så utskottet, som förra gången denna fråga behandlades ansåg att detta var för dyrbart och för administrativt krångligt och som nu upprepar dessa argument, är enligt min mening ute i ogjort väder nu som då. Man säger att olägenheterna med förslaget inte står i proportion till vinsten från integritetssynpunkt. Eftersom det inte finns några olägenheter med förslaget, är det alltså enbart en vinst från integritetssynpunkt som kommer att göras. Därför finns det alla skäl i världen att genomföra denna förändring. Utskottet säger också i dagens betänkande: ”Utskottet vill tillägga att om inte SPAR kan användas för direktreklam går ett väsentligt ändamål med detta register förlorat. SPAR tillkom nämligen bl.a. för att motverka uppbyggnaden av privata befolkningsregister med huvudsakligt syfte att tillgodose direktreklamens behov.” Det är en mycket märklig upplysning. Men om nu SPAR blir onödigt, om man avskaffar direktreklamen, kan ju detta register avskaffas och all administrativ hantering slopas. Därmed kan man spara pengar. Det är ju en besparing som betyder mycket litet för den enskilde till skillnad från andra besparingar som görs här i riksdagen. Detta tips vidarebefordrar jag med varm hand till besparingsregeringen. För friheten att sända ut dessa osmakliga förment personligt adresserade reklambrev med hjälp av dataregister hör väl inte till de oumbärliga borgerliga friheter som måste skyddas till varje pris. Man kan nästan tro det, om man läser utskottets betänkande och om man ser till hur regeringen agerade för någon vecka sedan, då man tillät Skandia att hämta uppgifter ur SPAR för att använda i reklamen, trots att både datainspektionen och justitiekanslern gått emot detta. Jag vill gärna fråga utskottets talesman hur ni ser på denna sak. Är rätten att sända ut direktreklam en rättighet som måste skyddas till varje pris? Det vore intressant att få veta detta i en tid då den borgerliga regeringen genomför försämringar på snart sagt alla områden i syfte att spara pengar. Detta med direktreklam är enligt min mening något som skall motarbetas så mycket som möjligt. Det är en osmaklig hantering, vars främsta uppgift är att lura människor att köpa saker de inte behöver. Det finns ju också andra sätt att göra reklam på. Så till vpk-motionen 1579, som handlar om samkörning av olika datasystem i syfte att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag kan i stort sett instämma i vad utskottet anför i denna fråga. Man säger att frågan om samkörning mellan olika register bör prövas från fall till fall. Integritetssynpunkter får vägas mot kontrollbehov. Denna avvägning bör åvila regering och riksdag och inte avgöras på myndighetsnivå. Ett generellt förord för samkörning mellan olika register bör riksdagen inte ställa sig bakom, säger utskottet slutligen och anser därmed att vår motion är besvarad. Jag kan inte hålla med om att motionen är besvarad. Vi har inte alls krävt något generellt uttalande med förord för samkörning mellan olika register. Det vore ett oklokt beslut. Vad vi säger i motionen är att det är angeläget att snarast se över möjligheterna att utnyttja och samordna olika databaserade informationskällor i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta då med tanke på kronofogdemyndigheternas bristande möjligheter att utnyttja andra databaser i sin verksamhet, en brist som många gånger skyddar dem som står i skuld till staten. Vi begär alltså inte ett direkt beslut om samkörning utan en översyn av möjligheterna, vilket är en viss skillnad. Utskottet har inte uttalat sig om detta krav. Tycker inte utskottet att det ens vore värt att pröva dessa möjligheter? En sådan översyn måste ju innebära att värdet av eventuell samkörning prövades lika väl som att integritetsfrågan belystes. Och precis som utskottet anfört måste förstås ett beslut fattas av riksdagen om en sådan samkörning skall införas. Jag måste alltså slutligen ställa frågan: Anser utskottet att en sådan översyn som vi föreslår skall genomföras? Är det detta man avsett när man ansett att motionen är besvarad? Herr talman!

Herr talman! Datalagen, som antogs 1973, syftar till att skydda den enskilde mot sådant intrång i den personliga integriteten som kan bli följden av registrering av personuppgifter med hjälp av ADB. Motivet är att den enskilde, med de begränsningar som följer av de gemensamma krav som samhället har, bör ha tillgång till en fredad sektor. Inom denna sektor skall den enskilde kunna avvisa otillbörligt intrång från det allmänna eller från andra. Datalagen var när den antogs 1973 ett förstlingsverk, och den har fått stå som förebild även internationellt. Låt mig, herr talman, redan nu slå fast att datalagen väl har fyllt de krav som ställdes i ett tidigt skede, nämligen att utgöra ett skydd för den personliga integriteten vid automatisk databehandling. Det har hävdats i motioner och även i debatten här att man inte bör vidta förändringar i regelsystemet alltför ofta. Mot den bakgrunden finns det anledning att påpeka att redan 1976, alltså två tre år efter lagens tillkomst, ansåg statsmakterna att man borde göra en utvärdering och en översyn av datalagen. De ändringar som vi nu diskuterar är inte de första och förmodligen inte heller de sista ändringar som kommer att göras i datalagen eller i den eventuella personregisterlag som datalagen kan komma att ingå 1. Anledningen till dessa ändringar har dels varit att alla situationer inte kunnat förutses i en lag som reglerar ett teknikområde, dels att datateknikens utveckling varit snabbare än kanske någon annan teknik som introducerats i modern tid. Som ett exempel på utvecklingen kan en del siffror redovisas. Torkel Lindahl kommer att redovisa ytterligare material. När datainspektionen inrättades, antog man att det fanns ca 4 000 register och att tillskottet skulle bli 500 per år. Verkligheten visade sig vara att antalet tillståndsärenden legat över 2 000 per år och 1980 uppgick till 3 600. Ursprungligen planerades att datainspektionens personalresurser i huvudsak skulle delas mellan tillståndsoch tillsynsverksamhet. Ärendetillströmningen har emellertid lett till att endast mycket begränsade resurser har kunnat avsättas för den viktiga tillsynsverksamheten. Resurserna har i stället fått utnyttjas för handläggning av tillståndsärenden som till del varit ofarliga ur integritetssynpunkt. Det spelar ingen roll om det är 500, 2 000 eller 3 600 register, sade Kurt Ove Johansson. Men därmed är inte sagt att det är fråga om integritetskänsliga register. Det finns anledning att påpeka att t.o.m. 1980 hade ca 18 000 ärenden prövats enligt det s.k. särskilda förfarandet — jag återkommer till det sedan. För att förbättra datainspektionens arbetssituation har olika åtgärder vidtagits. Vissa register har behandlats enligt det s.k. förenklade förfarandet, vilket innebär att ett antal register inte underkastats någon individuell prövning. Det gäller 18 000 fram till 1980. Frågan om rationalisering av datainspektionens verksamhet och vad datainspektionen bör inrikta sina resurser på har diskuterats vidare. Sålunda har datainspektionens styrelse både i samband med ingivande av petita och i särskild skrivelse till regeringen tagit upp frågan om rationalisering av verksamheten och om undantag från tillståndskravet enligt datalagen. Eftersom det statsfinansiella läget gjorts till något av en huvudfråga i en del av de tidigare anförandena, vill jag visa att datainspektionens styrelse också tagit hänsyn till detta. Jag citerar ur petitan 1981/82: ”Trots att datainspektionens arbetsbörda fortlöpande ökar måste inspektionen självfallet i sina yrkanden böja sig för de realiteter det rådande statsfinansiella läget utgör, dvs. acceptera att statsmakterna inte kan medge ett integritetsskydd av nämnvärt större omfattning än nuvarande personella resurser tillåter.

Det är ju också frågan om begränsning av tillståndskravet och införandet av ett licenssystem som är dagens huvudfråga. Till utskottets betänkande finns fogad en reservation som vill skjuta upp reformen till dess att DALK lagt fram förslag om en generell personregisterlag. Vad socialdemokraterna villi principfrågan vet vi inte i dag. Låt mig då konstatera att DALK beräknas vara klar med sitt förslag om ett år. Sedan skall förslaget remissbehandlas. Detta innebär att ett par år till går utan att situationen för datainspektionen förändras. Det finns två grundläggande skäl till att nu godta den förändring som DALK och regeringen föreslår. Resurserna inriktas på tillståndsverksamhet för de särskilt känsliga registren, samtidigt som en väsentlig del av inspektionens verksamhet inriktas på tillsynsverksamheten. Det finns också anledning att understryka att rättsläget inte förändras när det gäller de s.k. känsliga registren och att datalagens bestämmelser i övrigt gäller, även om ett formellt tillstånd inte skall inhämtas för registren vart för sig. För de grunda systemen, som är ofarliga ur integritetssynpunkt, kommer om riksdagen följer utskottets förslag följande att gälla. Registeransvarig är skyldig att ansöka om licens hos datainspektionen innan han första gången inrättar ett personregister. Datainspektionen skall då meddela denne licens, och registeransvarig blir därefter skyldig att föra en förteckning över de register som han har. Utöver licens behövs tillstånd för uppgifter som anges i datalagens 4 §. Jag vill hänvisa till den uppräkning som där görs om vilka uppgifter som inte får registreras utan att synnerliga eller särskilda skäl föreligger. Styrkan däri är att vi fortsättningsvis kommer att ha ett högt integritetsskydd och att datainspektionen i sin verksamhet ges möjligheter att koncentrera sig på detta. Utskottet har understrukit — även jag vill göra det — att denna ordning innebär att datainspektionen kommer att koncentrera tillståndsverksamheten till de särskilt känsliga registren. Det är alltså inte fråga om någon försämring av den personliga integriteten i det avseendet. Det är inte heller någon risk att vi raserar det skydd som datalagen i dag erbjuder. Vidare är utskottet enigt i fråga om två andra saker som också tas upp i propositionen. Det gäller dels avgiftssystemet, dels anslutningen till den europeiska dataskyddskonventionen. Som svar på Marie-Ann Johanssons fråga vill jag säga att det allvarliga i situationen består, om flödet får fortsätta att vara oreglerat. Flöde förekommer över gränserna i dag. En styrka i det sammanhanget är att vi får en europeisk dataskyddskonvention. Herr talman! Jag går nu över till att kommentera de ställningstaganden som utskottet gjort med anledning av motioner som väckts under den allmänna motionstiden samt följdmotioner till regeringens förslag. Inom utskottet är man i detta sammanhang endast oenig när det gäller frågan om huruvida datainspektionen skall ha förteckningar över de register som förs. Också socialdemokraterna tar i en reservation avstånd från det förslaget. Utskottet har inte kunnat biträda det ursprungliga förslaget från DALK, att inspektionen skall ha tillgång till en förteckning. Jag anser att det här är en stor administrativ omgång och att det finns andra möjligheter, såsom utskottet har påpekat. Förteckningarna skall alltså vara tillgängliga för inspektionen, och på begäran skall de lämnas in till denna. Enligt utskottet kan det finnas anledning för inspektionen att överväga om det skall vara ett selektivt urval eller om man generellt skall begära in vissa typer av register. Utskottet anser alltså att det är till fyllest att inspektionen har rätt att företa en sådan selektiv prövning. En annan fråga, som också tagits upp i ett par motioner, gäller ett förslag beträffande 2 § i datalagen, fjärde punkten. Utskottet har i detta sammanhang föreslagit en ändring i lagtexten, nämligen att personregister får föras, om uppgifterna hämtas från något annat register och registreringen eller utlämnandet av uppgifterna sker med stöd av författningen, datainspektionens beslut eller den registrerades medgivande. Det är en klar förbättring. I annat fall skulle det kunna bli en ny och omfattande omgång av tillståndsprövningar. Jag skall helt kort också kommentera frågan om SPAR-registret. Av kommentarerna till vpk-motionen och till Kerstin Anérs motion framgår hur vi har sett på den information som finns tillgänglig i offentliga register. Det är inte länge sedan riksdagen behandlade regeringens förslag om offentlighetsprincipen och ADB. Det har sagts att en inskränkning av handlingsoffentligheten till vissa godtagbara syften inte kan komma i fråga. Vi har inte funnit att det finns tillräckligt starka skäl för att vidta en sådan begränsning. Det sägs också i kommentaren till vpk-motionen. Syftet med SPAR var att motverka totalbefolkningsregistret. Eftersom vi inte begränsar handlingsoffentligheten, finns det alltså en möjlighet att hämta uppgifterna någon annanstans, och då riskerar vi att få nya befolkningsregister. Vi har också behandlat en motion om uttagen enligt 10 § och ombudsföretagens verksamhet, som diskuterades för något år sedan här i riksdagen. Vi har understrukit vad vi förut har sagt om vikten av att information ges från både datainspektionen och de registeransvariga. Vi har dessutom denna gång tillagt att inspektionens informationsresurser bör ses över i det fortsatta rationaliseringsarbetet. Därmed är motionen besvarad. Slutligen vill jag framhålla att utskottet är enigt i sitt uttalande med anledning av de motioner som tar upp utnyttjande av datatekniken när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Jag vill understryka vikten av detta.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

Herr talman!

Det faktum att det skulle ta tid att arbeta fram en personregisterlag kände man naturligtvis till redan 1979, när riksdagen fattade beslutet att göra ändringar i datalagen och gav DALK uppdraget att utarbeta ett förslag till personregisterlag. Det argumentet är därför föga hållbart. Vi, riksdag, regering och DALK, var ändå eniga 1979 om att man skulle kunna avvakta ett förslag till ny personregisterlag, innan man gick in och ändrade i datalagen. Jag håller med Bengt Kindbom om att licenssystemet är en viktig fråga i dagens diskussion. Men det licenssystem som föreslås i propositionen kan man verkligen, på goda grunder, ifrågasätta. Genom att läsa s. 25 i propositionen får man svart på vitt hur lättvindigt regeringen behandlar denna fråga. Där förordar regeringen att det i datalagen föreskrivs att den som vill föra personregister måste skaffa sig en licens från datainspektionen. Denna licens berättigar sedan den registeransvarige att föra hur många icke tillståndspliktiga register som helst. Vidare sägs det att datainspektionen inte bör göra ”någon materiell prövning av anmälningen utan endast registrera de uppgifter som lämnas av den registeransvarige”. Regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten motsätter sig också DALK:s förslag om skyldighet att ge in förteckning över register till datainspektionen. Jag finner det ganska egendomligt att Bengt Kindbom, som ofta i andra sammanhang säger sig vilja värna den personliga integriteten på dataområdet, kunnat gå med på detta. Det hela blir inte bättre av att regeringen på s. 26 i propositionen skriver: ”Skulle det visa sig att den av mig förordade lösningen leder till olägenheter, är jag självfallet beredd att ompröva min ståndpunkt.” Men då kanske skadan redan är skedd. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att de stora löntagarorganisationerna LO och TCO är djupt oroade över hur det kommer att bli med löneoch personalregistren. Dessa organisationer anser — enligt min mening med fullt fog — att regeringens proposition medför en allvarlig försämring av löntagarnas integritet. Det finns en verklig grund för löntagarorganisationernas oro på denna punkt.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till Bengt Kindboms anförande. När det först gäller de inskränkningar som nu görs sade han att det var ett besparingsförslag, och han citerade datainspektionens petita som något slags försvar för att dessa nedskärningar görs, eller rättare sagt för att datainspektionen inte ges de resurser man behöver. Men den ekonomiska politiken och de bedömningar som får göras är ju någonting som avgörs här, och myndigheterna har att rätta sig efter det. Den borgerliga majoriteten anser tydligen att den personliga integriteten inte får kosta mer, trots att utvecklingen har gått mycket snabbare än man tänkt sig. De borgerliga vill alltså inte anpassa sig efter den utveckling som varit på dataområdet och låta integriteten kosta, trots att det går att, som jag sade i mitt anförande, spara ganska mycket pengar också genom att använda datateknik. När det sedan gäller flödet av personregister över gränserna menade Bengt Kindbom att faran ligger i att flödet får fortsätta oreglerat. Vi skulle i och för sig inte haft något emot att ansluta oss till en konvention, om det inte hade inneburit en urholkning av 11§, enligt vilken datainspektionen skall ge tillstånd för att personuppgifter skall få passera gränserna. Denna bestämmelse skall nu tas bort, och det kan vi inte acceptera, eftersom den personliga integriteten urholkas. Det som sägs i OECD:s riktlinjer, som Sverige dess värre har anslutit sig till, är litet oroväckande, nämligen att medlemsländerna skall vidta alla rimliga och lämpliga åtgärder för att se till att personuppgifter kan passera gränserna säkert och utan avbrott. Jag kan inte riktigt förstå behovet av detta, och jag kan inte se att det på något sätt är positivt för de enskilda människorna med detta flöde av personuppgifter. Beträffande direktreklamen menade Bengt Kindbom, att om vi nu tog bort möjligheten att hämta adresser ur SPAR, skulle vi få nya befolkningsregister. Men vi har inte föreslagit att man skall ta bort den möjligheten. Vi menar att det skall krävas en aktiv handling, om man vill ha direktreklam. Om man inte anger att man vill ha direktreklam, skall man slippa den. Jag fick inte svar på en fråga om vilket värde denna direktreklam egentligen har: Tycker verkligen regeringen och utskottsmajoriteten att det är en frihet som måste försvaras till varje pris?
Herr talman! Till Kurt Ove Johansson vill jag säga att det säkerligen tar tid att få fram en generell personregisterlag. Det är ett nytt komplex. DALK initierade den här frågan under utredningsarbetet 1976-1978, och det var inte så mycket kött på benen som vi kunde skicka med då. Direktiven har inte heller kunnat utveckla principerna så mycket mer. Jag har inte talat om förlängd remisstid, utan jag har talat om den tid som utredningsarbete, remissbehandling och beredning i regeringskansliet tar och har konstaterat att vi har en bra bit kvar, innan vi får en generell personregisterlag. Jag vill understryka att jag är mycket angelägen om skyddet för den personliga integriteten. Det är också därför som jag är för en omfördelning av resurser till förmån för tillståndsverksamheten för de känsliga registren och — inte minst — så att tillsynsverksamheten kan komma till stånd. När man citerar bör man, Kurt Ove Johansson, inte förbigå vad som är tillståndspliktigt. De tillståndspliktiga registren och de register som är integritetskränkande skall göras till föremål för prövning, precis som i dag. Därför tycker jag att det var ett dåligt valt exempel att säga att löneoch personalregister skulle komma att ligga illa till. Just löneoch personalregister är de som hittills har behandlats enligt dets.k. förenklade förfarandet. Det har inneburit att de inte har underkastats någon individuell tillståndsprövning. Det görs alltså inte så länge de är rena löneoch personalregister. Om det i dessa löneoch personalregister däremot skulle införas uppgifter inom det tillståndspliktiga området, blir de också föremål för tillståndsgivning. För mig personligen har direktreklamen inget värde. Jag har gjort en aktiv handling och meddelat att jag inte vill ha den typen av direktreklam. Det vill jag gärna uppmana en större del av svenska folket att göra. Om vi inför begränsningar i de möjligheter som nu finns att med SPAR:s hjälp aktualisera adresser och göra urval, återstår ändå problemet med offentlighetsprincipen, som riksdagen inte har velat företa några ändringar i. Med stöd av den kan man hämta uppgifter hos myndigheter. Det innebär att vi får ett antal nya register och kanske ännu försåtligare reklam.

Herr talman! Jag vill först säga Bengt Kindbom att det inte var DALK som initierade personregisterlagen — den initierades av socialdemokratiska motioner som behandlades här i kammaren. När det gäller löneoch personalregister vill jag bara erinra om att det i datainspektionen i tisdags framfördes stor oro från de stora löntagarorganisationerna för vad som kommer att hända på den här punkten. De bad t.o.m. att i datainspektionens protokoll få ge uttryck för den oro som de känner inför de förändringar som nu kommer att ske. Och jag tycker att det finns fullt fog för den oro som löntagarorganisationerna på den här punkten känner. Det är ett område jag har nämnt som Bengt Kindbom i stort sett har gått förbi, och det är det statsfinansiella resonemanget i propositionen. Det måste starkt sättas i fråga. Det förefaller närmast befängt att det från statsfinansiella utgångspunkter skulle finnas anledning att nu föreslå ändringar i datalagen. Någon belastning på statsbudgeten behöver inte datainspektionens verksamhet bli. Ett avgiftssystem som i princip täcker inspektionens kostnader skall ju tillämpas. DALK har hävdat att den vinst man skulle uppnå genom att inte tillsätta de tjänster som krävs vid datainspektionen för att leva upp till nuvarande lagstiftning skulle uppgå till 2 miljoner för en tvåårsperiod. Jag vill då erinra om att datainspektionen vid sitt sammanträde i tisdags också diskuterade den breda informationskampanj som måste genomföras om riksdagen i dag bifaller propositionen. Och det kommer inte att bli billigt. Vid sammanträdet var det ingen som ville besvara kostnadsfrågan. Men det kommer att bli dyrt, Bengt Kindbom. Det försäkrar jag. Framför mig har jag en PM om de informationsinsatser som datainspektionen har för avsikt att göra, och jag kan försäkra Bengt Kindbom att det inte är småsaker. Det kommer att kosta pengar. Därför finns det anledning att befara att den beräknade mycket måttliga vinsten på 2 milj.kr. kan bli mycket ringa, när det kommer till kritan.

Herr talman! Låt mig litet grand beröra frågan om pengar och resurser. Bengt Kindbom sade att det är av omsorg om den personliga integriteten som man gör denna omfördelning och denna förändring i datalagen. Men det hela grundar sig ju ändå på att utvecklingen har gått snabbare än vad man räknade med från början. Vi har fått fler register. Det innebär att man är beredd att ge avkall på kontrollen av dessa register, just därför att man tycker att den inte får kosta så mycket som den gör. Det finns alltså ännu en möjlighet när det gäller att visa omsorg om den personliga integriteten och låta datainspektionen utöva tillsyn och ytterligare titta på de känsliga registren, och den möjligheten är att ge mer resurser. Dessutom kan man täcka kostnaderna genom att ta betalt — det är ju också tanken. Jag tycker att talet från den borgerliga majoritetens sida om omsorgen om den personliga integriteten är litet ihåligt. Slutligen vill jag säga några ord om direktreklamen. Jag är inte säker på att vi skulle få den effekt som Bengt Kindbom tror, om vi genomförde den förändring som vi vill ha, nämligen att man anger om man vill ha direktreklam i stället för tvärtom. Dessutom skulle man i viss mån försvåra för de olika företagen att gå ut med direktreklam. I dag gör staten faktiskt tvärtom: underlättar och mer eller mindre främjar direktreklam, och det kanske inte är så väldigt bra.
Herr talman! Bara ett par kommentarer till det som Kurt Ove Johansson sade om personaloch löneregister. Eftersom jag vet att Kurt Ove Johansson läser propositionen noga vill jag hänvisa till vad som står på s. 15 och 16 om det särskilda förfarandet och för vilka register detta kan tillämpas. Register därutöver och register över sådana uppgifter som rör den personliga integriteten är tillståndspliktiga. När det gäller det statsfinansiella läget citerade jag datainspektionen, därför att jag menar att datainspektionen pekat på att man var medveten om det statsfinansiella läget. Huvudmotivet för ett förenklat förfarande är fortfarande att datainspektionen inte skall behöva ägna arbetsinsatser åt personregister som är fullkomligt okänsliga ur integritetssynpunkt. Det finns många exempel på sådana. Utöver adressregister, vissa kundoch leverantörsregister, löneoch personalregister finns sådana dataregister som förs i samband med idrottstävlingar o. d. Det finns rader av register som inte är integritetskänsliga. Huvudmotivet för mig är att datainspektionens resurser skall användas för att pröva tillstånd för de integritetskänsliga registren, för de register som innehåller mjukdata och sådana uppgifter som anges i 4 § datalagen som jag hänvisade till förut. Tillsynsverksamheten, som aldrig har fått den omfattning som avsågs, måste också verkligen kunna bedrivas effektivt och med kraft.

Herr talman! Nästan alla som talar om datafrågor brukar inleda med någon fras om den oerhört snabba utvecklingen på området. Visserligen är det en standardfras, men den råkar ha täckning i verkligheten. Jag hörde i och för sig inte Kurt Ove Johansson använda den, men jag vet inte om det berodde på att jag lyssnade dåligt eller på att han inte sade det. Tekniken har i det här fallet sprungit förbi både lagar och politiker — det har den ju en viss förmåga att göra litet då och då. Då kan man som politiker välja på att göra två saker. Man kan agera och anpassa sig efter den förändrade situationen, vilket är vad regeringen gjort genom denna proposition. Eller också kan man sätta sig ned och sova, vilket är vad socialdemokraterna och Kurt Ove Johansson föreslår. Jag roade mig under en halvtimmes tid i eftermiddags med att ringa runt till ett antal generalagenter för och tillverkare av s.k. mikrodatorer. Det var inte särskilt många jag ringde till — sex stycken, noga räknat. Frågan var: Hur många enheter har ni sålt och när började ni göra detta? På dessa samtal kom jag fram till över 40 000 centralenheter. Ingen hade hållit på längre än sedan 1979. En som jag pratade hade hållit på ett halvår och hunnit leverera 3 000 sedan dess. Utvecklingen går exceptionellt snabbt på detta område. För många av dessa apparater — kanske de allra flesta — finns det någon form av personregister, som enligt dagens lag faktiskt skulle kräva tillstånd av datainspektionen. När det tidigare sades att datainspektionen fått 3 600 ansökningar, så var det ett ganska gott exempel på att vi har ett stort antal av register här i landet som icke är lagliga. Detta tar man ingen som helst hänsyn till hos socialdemokraterna. Sedan händer det någonting annat också på den tekniska sidan. Det är att skillnaden mellan vanliga skrivmaskiner och datorer minskar för varje dag. Vi har en rasande snabb utveckling också på det området. Men vi skall tydligen sitta med armarna i kors och inte göra någonting. Det är den socialdemokratiska attityden. Socialdemokraterna tycker att det är alldeles utomordentligt att datainspektionens kunniga personal, som är intresserad avatt fullgöra datainspektionens uppgifter, skall sitta och registrera register i stället för att verkligen gå in och inspektera och bedöma de integritetskänsliga registren. Den här föreslagna förändringen är en klar fördel ur integritetssynpunkt. I stället för att behöva sitta och registrera vartenda adressregister och liknande som finns, så får datainspektionen nu möjlighet att ägna sig åt det den verkligen skall göra, nämligen gå in där integriteten kan vara hotad. Mot detta opponerar sig oppositionen — förlåt, icke hela oppositionen, men den socialistiska delen av denna. Kurt Ove Johansson sade att det inte hänt så mycket och att vi inte skulle ändra så ofta i lagen; vi ändrade ju på den senast 1979. Som jag sade för en liten stund sedan då jag pratade om dessa mikrodatorer, så började dessa komma just 1979. Nu finns det snart inte en frimärksförening som icke har sitt medlemsregister på en liten dator någonstans och som enligt lagen faktiskt skall ha datainspektionens tillstånd. Det är ju orimligt. Det är inte speciellt integritetskänsliga saker som ingår i dessa register. Det hör också till den tekniska uppbyggnaden, åtminstone av dagens mikrodatorer, att de icke har kapacitet för alltför komplicerade och känsliga register. Låt oss koncentrera resurserna dit de skall och inte göra som socialdemokraterna vill, låta hela lagstiftningen bli obsolet, föråldrad och till inget värde. Herr talman! Det finns flera aspekter på den tekniska utvecklingen på datasidan. En är att det kommer fram nya informationskanaler, nya medel för information, nya informationsbaser. Dessa kan ha ett stort värde för alla medborgare. Det gäller dock att alla medborgare verkligen kan ha tillgång till dem. Det finns, som Kerstin Anér framhåller i en motion, stor anledning att se över om vi inte skulle kunna ha dataterminaler på t.ex. biblioteken, så att medborgarna får tillgång till de offentliga dataregistren och en del andra större databanker. Det skulle också vara mycket intressant om någon forskare ville försöka undersöka vilka besparingar man kan göra för samhället, föreningar och olika grupper om man lättare har tillgång till data. Detta med de nya databankerna, dessa nya informationsmedia, kan också leda till monopolsituationer. Och det är oerhört viktigt att vi är medvetna om faran för sådana och gör allt för att förhindra att sådana uppstår. Någon kanske inte tycker att det är särskilt farligt. Men den som tycker det bör läsa en artikel av televerkets chef Tony Hagström i tisdagens nummer av Dagens Industri. Där förklarade han i debatt med Olle Wästberg att televerket minsann inte var någon fara för yttrandefriheten. Han menade att eftersom televerket hade haft ansvaret för telelinjerna och radioutsändningarna under så många år, var det ingen fara om man råkade ha det på datasidan. Då skall man komma ihåg att televerket under en period gav sig självt monopol på teletexsystem. Men det kommer nya teledatasystem och liknande.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

Herr talman! Låt mig börja mitt anförande med att mycket kort kommentera något av vad Torkel Lindahl sade här i talarstolen alldeles nyss. Han påstod att tekniken hade sprungit ifrån lagarna och politikerna och att det därför var politikernas uppgift att se till att anpassa lagarna till dagens teknik. Jag håller gärna med på den punkten. Men det Torkel Lindahl säger om att vi socialdemokrater sover, att vi inte vill anpassa lagstiftningen till dagens teknik, är kvalificerat struntprat. Han säger att vi skulle vilja motsätta oss att datainspektionen ägnar sig åt vad den egentligen skall syssla med. Det är kvalificerat nonsens. Vi har inte på något sätt förnekat att man skall anpassa lagstiftningen till teknikutvecklingen. Det är ju därför som datalagstiftnings kommittén, i vilken jag är ledamot, har fått tilläggsdirektiv om att undersöka möjligheterna att ersätta datalagen med en generell personregisterlag. Tilläggsdirektiven, Torkel Lindahl, har tillkommit efter en motion, väckt i Sveriges riksdag av Lennart Pettersson i Lund och mig, båda socialdemokrater. Jag tycker dessutom att det är litet tråkigt att en ledamot av konstitutionsutskottet går upp i riksdagens talarstol utan att veta vad socialdemokraterna har föreslagit i såväl datalagstiftningskommittén som det kulturutskottets betänkande som vi behandlar nu. Vi har inte motsatt oss någon ytterligare rationalisering av datalagen. Tvärtom har vi ju sagt att det här förenklade förfarandet mycket väl kan utsträckas till ytterligare ett par områden. Det är en anpassning till utvecklingen, en rationalisering och en förenkling. Det var alltså kvalificerat struntprat som Torkel Lindahl gav prov på i talarstolen för några minuter sedan. Herr talman! De borgerliga partiernas inställning till och behandling av datafrågor i allmänhet och integritetsfrågor i synnerhet har under de senaste åren genomgått en märklig förändring. Under den socialdemokratiska regeringsperioden fram till 1976 var angreppen på datalagstiftningen legio, och socialdemokratin angreps häftigt för att skyddet för den personliga integriteten inte var till fyllest i datasammanhang — trots att den socialdemokratiska regeringen i Sverige var först i världen med en nationell datalag. Före maktskiftet 1976 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en kommitté, datalagstiftningskommittén, som fick till uppgift att se över den år 1973 ikraftträdda datalagen. I kommittén konstaterade vi enhälligt 1978 att lagstiftningen fungerade och fungerade bra. Endast smärre förändringar föreslogs, förändringar som i stort sett innebar att man i datalagen skrev in den praxis som utformats av datainspektionen. År 1979 behandlades frågan i riksdagen, och under stor enighet ställde sig riksdagen bakom de föreslagna förändringarna. Från socialdemokratiskt håll förde vi då fram kravet att man på sikt skulle ersätta datalagen med en generell personregisterlag, med tanke på just den snabba tekniska utveckling som kännetecknar dataområdet och registerhanteringen. Efter det att riksdagen ställt sig bakom dessa socialdemokratiska krav utfärdade regeringen tilläggsdirektiv härom. Vi är nu i kommittén som bäst sysselsatta med detta arbete, som bör bli klart under nästkommande år. Herr talman! Det är därför märkligt, tycker jag och mina socialdemokratiska vänner, att vi i dag behandlar en proposition som i grunden förändrar och — det vill jag kraftigt understryka — försämrar gällande datalag. Vi brukar i Sverige - och det är en god regel — avvakta pågående utredningsoch undersökningsarbete, innan vi gör förändringar i lagstiftningen. Så sent som 1979 var riksdagen alltså enig om att lagstiftningen fungerade bra. Jag tror inte att det fanns en enda borgerlig ledamot av denna kammare som den gången skulle ha kommit på tanken att rycka undan den principiella grunden för datalagen, nämligen att man för varje personregister som upprättas och som förs med hjälp av ADB skall ha datainspektionens tillstånd. Herr talman! I dag är jag rädd för att samtliga borgerliga ledamöter ställer sig bakom regeringens proposition och därmed, som sagt, i grunden försämrar skyddet mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten i datasammanhang. Uppenbarligen har man från borgerligt håll inte menat något när man tidigare fört fram sina krav på ett utökat skydd för den personliga integriteten. Eller är det någonting annat som har hänt? Man undrar vad det är fråga om egentligen. Vad är det som hänt? Jo, Bengt Kindbom gav delvis svaret i sitt inlägg. Samhällets datautveckling har gått betydligt fortare än man räknat med tidigare. Datainspektionen har fått mycket mer att göra, fått betydligt fler ärenden att handlägga. Datainspektionens resurser har inte räckt till. De borgerliga regeringarna har inte gett oss i datainspektionen de resurser vi varje år har ställt krav på i våra petita. Därför har datainspektionen tvingats — på grund av personalbrist — att bara syssla med tillståndsfrågor och fått ägna ingen eller alltför liten uppmärksamhet åt tillsynsfrågorna. Situationen har blivit ohållbar. T. o. m. regeringen har insett det, och den har därför i sitt sparnit beställt det föreliggande förslaget från de borgerliga ledamöterna. Det är nämligen bara de borgerliga ledamöterna i datalagstiftningskommittén som står bakom förslaget. Med röstsiffrorna 3-3 i kommittén avgjordes, med ordförandens utslagsröst, det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Men, herr talman, att datatekniken och dataregistreringen blir alltmer omfattande i samhället — både inom den offentliga och den privata sektorn — är inget skäl för att luckra upp lagstiftningen utan snarare ett skäl för att ytterligare skärpa tillsynsoch övergångsbestämmelser. Med det nu föreliggande förslaget lägger man i händerna på myndigheterna själva och på privatföretagen själva att avgöra om ett personregister innehåller så känsliga uppgifter att datainspektionen skall kopplas in. Men datainspektionen kommer inte att ha en aning om vilka register eller hur många register som finns ute i samhället och företagen. Inte ens det krav som alla ledamöter i datalagstiftningskommittén sade var oeftergivligt, om man går över till ett licenssystem, har tillgodosetts. Det jag tänker på är DALK:s förslag, att om man går över till ett licensförfarande, skall registerförarna årligen till datainspektionen lämna in uppgifter om sina register och vilka data som ingår i dessa. Herr talman! På s. 8 i betänkandet har den borgerliga majoriteten, medvetet eller omedvetet, lämnat en felaktig information. Där står mitt på sidan: ”Sådana personregister som är särskilt integritetskänsliga måste självfallet fortfarande vara underkastade tillståndsplikt, medan det för övriga register kan vara godtagbart med endast en anmälningsskyldighet.” Detta, herr talman, är fel. Det finns ingen anmälningsskyldighet för övriga register. Man behöver inte upplysa om huruvida man för ett eller flera register. Bara att man för dataregister med hjälp av ADB behöver anmälas till datainspektionen för att man skall få licens. Men det var ett krav från datalagstiftningskommittén att anmälningsskyldighet skulle föreligga. Jag har liksom Pär Granstedt och Kerstin Anér motionerat om detta. Både Kerstin Anér och Pär Granstedt är kolleger till mig i datalagstiftningskommittén. Herr talman! Med anledning av detta, och med anledning av vad som står på s. 8 och som är felaktigt, yrkar jag givetvis i första hand bifall till den socialdemokratiska reservationen 1, som är fogad till betänkandet och som innebär att regeringens proposition avslås på dessa punkter. Men skulle det gå så illa att den här reservationen inte vinner kammarens gillande yrkar jag under mom. 3 i andra hand bifall till min motion 1981 82:2467 av Pär Granstedt och motion 1981/82:2488 av Kerstin Anér. Ett bifall till kraven i dessa motioner innebär att datainspektionen även i fortsättningen årligen skall ha uppgifter om vilka dataregister som finns i det här landet och vilken information de innehåller. Som jag tidigare sade är regeringens sparsamhetsnit en bakgrund till den föreslagna försämringen av datalagen. Det blir för dyrt att ge datainspektionen de resurser som behövs för att fullgöra nuvarande uppgifter. Man talar om onödig byråkrati osv. Det är ju nonsens. Inspektionen har i dag mindre än 20 handläggare och skulle kanske behöva 6-8 nya för att fullgöra sitt uppdrag enligt nu gällande lagstiftning. Budgetmässigt kommer datainspektionen inte att påverka statsbudgeten, eftersom riksdagen tidigare beslutat att fr.o.m. nästa budgetår helt täcka inspektionens kostnader med avgifter. För vad är det då man vill spara? Jo, det är för att hålla nere kostnaderna för registerförandet. Registerförarna utgörs till 85 96 av privata företag. Det är alltså för dessa man vill hålla nere kostnaderna, och kanske även detta, herr talman, kan vara en Gudi behaglig gärning. Men skall vi ha ett skydd för den personliga integriteten, måste vi vara beredda att betala för det. Det är vi från socialdemokratiskt håll på det klara med, men uppenbarligen inte den borgerliga majoriteten, som i den här frågan tycks gå privatkapitalets intressen till handa. Herr talman! För mig som sedan 1969 sysslat med dataoch integritetsfrågorna här i riksdagen är det trist att notera den sinnesförändring som ägt rum hos de borgerliga partierna i de här frågorna. Det är inte bara propositionen som är ett uttryck för att man fäster mindre vikt vid integritetsskyddet. Under det senaste året har regeringen bifallit ett flertal ärenden som har överklagats till regeringen när datainspektionen sagt nej eller föreskrivit omfattande restriktioner för olika dataregister. Vi tvingas i datainspektionen att i vårt arbete anpassa oss till en allt slappare syn på integritetsfrågorna och skyddet för den personliga integriteten. Även massmediernas intresse, som åtminstone i den borgerliga pressen förr var utomordentligt stort, har svalnat. Låt mig ge ett belysande exempel på den sinnesförändring som ägt rum inom borgerligheten. År 1975 medgav den socialdemokratiska regeringen att tidskriften Det Bästa upprättade ett personregister på ADB, innehållande namn och adress jämte personnummer. Detta hade datainspektionen motsatt sig. Det var ett dumt beslut av den socialdemokratiska regeringen, och jag kritiserade regeringen för det. Min kritik ledde fram till att vi fick ett statligt personregister att använda i direktreklamsammanhang. Från borgerligt håll blev det ett våldsamt uppror. Den centerpartistiske riksdagsmannen Åke Polstam lämnade datainspektionen, och frågan anmäldes som ett dechargeärende till KU. Pressen rasade, och revolutionen var bildligt talat nära. Den 1 april i år, nådens år 1982, biföll den nuvarande regeringen ett besvär från ett privat försäkringsbolag, som önskade upprätta ett personregister som skulle användas i en kampanj för försäljning av personförsäkringar. Datainspektionen hade i sitt tillstånd endast medgivit att namn, adress och personnummer skulle få hämtas från SPAR men sagt nej till den omfattande mängd ekonomiska uppgifter som företaget ville ta med i sitt dataregister över presumtiva försäkringstagare. Justitiekanslern delade helt datainspektionens uppfattning, men den borgerliga regeringen körde över såväl datainspektionen som justitiekanslern. Nu skall jag, herr talman, inte diskutera detta enskilda fall; jag tar det bara som exempel på den sinnesförändring som har ägt rum från 1975 till 1982. Inte har det här regeringsbeslutet väckt någon protest från t.ex. Kerstin Anér eller någon annan borgerlig företrädare som ofta uttalar sig i datafrågor! Inte har det här beslutet, som får långt gående följder för datainspektionens framtida hantering av krav av motsvarande slag, lett till att någon borgerlig riksdagsman har lämnat datainspektionen. Herr talman! Det är trist. Jag tror inte att någon enda socialdemokrat kommer att ta borgerlighetens företrädare på allvar när de i fortsättningen vill försöka framstå som garanter när det gäller att skydda enskilda människors personliga integritet i dagens komplicerade och omfattande datasamhälle. När ni i framtiden talar om skydd mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten kommer vi att veta, att det är honnörsord som hos er saknar täckning i verkligheten. Från socialdemokratiskt håll kommer vi att oförtrutet arbeta vidare för att slå vakt om människornas personliga integritet i dagens och morgondagens datasamhälle.

Herr talman! När Kurt Hugosson började sitt anförande med att tala om struntprat och liknande, tänkte jag att här talar en yrvaken person. Han har just vaknat upp till en obehaglig verklighet och kommer med litet obalanserade påståenden. Men när jag lyssnade vidare på hans anförande insåg jag att så var det inte — detta var en man som talade i sömnen, lugnt och försynt. Han har sovit i många år, och vad som sägs här i kammaren kan uppenbarligen inte väcka honom. Vilka argument har han? Hur skall vi möta denna våldsamma explosion av vad som i praktiken är ofarliga register? Marginella förbättringar gör ingenting åt arbetsbördan på datainspektionen. Han har ingen som helst kommentar till att vi kan anta att det finns tusentals, kanske tiotusentals register som borde ha tillstånd men som inte har det. Nej, allt är så otroligt bra. Visserligen är regeringen litet snål, med fem sex tjänster skulle man kunna klara av allt detta. Det är nonsens, om jag får använda Kurt Hugossons egen vokabulär. Nej, Kurt Hugosson är kvar i 1979 års trygga, lugna värld, då det ännu inte hade hänt så mycket på det här området. Han tycker att vi skall fortsätta i samma lunk och inte försöka kontrollera och följa upp de känsliga registren. Att kontrollera de register som är känsliga för integriteten har inte varit möjligt i dag på grund av den omfattning de har. Men Kurt Hugosson vill bara ha ett system där vi inte har chans att se de känsliga träden för att skogen är så stor. Sedan pratar han om detta med att årligen lämna in anmälningar till datainspektionen om vilka register man har. Det låter nog bra, men datainspektionen har själv talat om för utskottet att det är fullständigt meningslöst. Då skulle man återigen hamna i den situationen att man bara satt och sorterade en massa register. Det är inte datainspektionens uppgift. Den är att försöka koncentrera sig på det som hör till integritetsskyddet — att inspektera. Och datainspektionen har faktiskt makt att kräva att få in de uppgifter den vill ha.
Herr talman! Har man inga sakargument, kan man naturligtvis göra som Torkel Lindahl gjorde och säga att Kurt Hugosson är en yrvaken person eller en person som fortfarande sover. Jag har dock sysslat med dessa frågor både i datalagstiftningskommittén och i datainspektionens styrelse. Jag anser mig ha rätt att kräva att åtminstone bli hövligt bemött i en fråga, som jag ser utomordentligt seriöst på. Vi är negativa till allt, påstår Torkel Lindahl. Men det stämmer inte, ty det är ju vi som har tagit initiativ till att man skall se över hela lagstiftningen och anpassa den till den moderna tekniken för att eventuellt kunna få fram en generell personregisterlagstiftning. I datalagstiftningskommittén och i reservation 1, som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande, har vi föreslagit att de möjligheter till rationalisering som finns skall tillvaratas. Därför föreslår vi också att det förenklade förfarande som inte innebär någon större arbetsbelastning för datainspektionen skall utvidgas till ytterligare ett parstora ärendegrupper som kan komma ii fråga för undantag från nuvarande tillståndskrav. Vad vi framför allt har sagt är att datainspektionen, vars kostnader skall täckas genom avgifter fr.o.m. den 1 juli 1982, skall få de resurser som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt gällande lagstiftning. Det är därför vi för denna diskussion i dag. Ni har från borgerligt håll inte velat bevilja de resurser som behövs för att nuvarande lagstiftning skall fungera på ett effektivt sätt. Detta var bakgrunden till regeringens tilläggsdirektiv till DALK att på kort sikt försöka spara. Detta är också bakgrunden till den proposition som vi nu behandlar. Konsekvenserna härav blir att skyddet för den personliga integriteten försämras. Det motsätter vi oss från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag begick ett misstag i mitt förra inlägg. Jag bemötte Kurt Hugosson med samma ordval och samma typ av argument som han själv använde mot mig. Det misstaget skall jag inte upprepa. Kurt Hugosson hade såsom huvudargument för att han har rätt att han har sysslat länge med dessa frågor. Hållbarheten i detta argument kan var och en själv avgöra. Jag kan konstatera att Kurt Hugosson anser att det bara är socialdemokraterna som har agerat i dessa frågor och vill göra någonting. Men den som har det minsta intresse av saken kan se i handlingarna och finna att inte ens detta är ett korrekt påstående. Huvudskillnaden är att regeringen och majoriteten här anser att datainspektionens resurser skall användas till inspektion och kontroll av det som är känsligt. Socialdemokraterna och Kurt Hugosson anser att resurserna skall användas för att registrera register.

Herr talman! Om Torkel Lindahl tar del av den motion som väckts av de socialdemokratiska ledamöterna i konstitionsutskottet samt min motion i frågan och läser den socialdemokratiska reservationen 1, som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande, skall Torkel Lindahl finna att det han säger är fel. Vad vi vill och understryker är att datainspektionen måste få resurser för tillsynen. Detta har den borgerliga regeringen inte medgivit datainspektionen tidigare. Därför har man hamnat i denna ohållbara situation. När man nu har hamnat i en ohållbar situation, som den borgerliga regeringen inte kan klara upp, då ändrar man på lagstiftningen och urgröper därmed skyddet för den personliga integriteten. Så enkelt är det. Vi motsätter oss den typen av förändringar i lagstiftningen. Vi vill ha en effektiv och säker lagstiftning, och man måste också leva upp till och ta konsekvenserna av den lagstiftning som gäller, även om det innebär att datainspektionen måste ges ökade personalresurser. Det kostar icke fem öre i statsbudgeten nästa år, Torkel Lindahl.

Herr talman! Skyddet för den personliga integriteten är av stor betydelse. Behovet av ett starkt sådant skydd har inte blivit mindre sedan datalagen tillkom. Tvärtom är det, som flera talare har omvittnat, på det sättet att den tekniska utvecklingen i dag gör det mera möjligt än tidigare att skapa ett samhälle som i hög grad präglas av bristande respekt för den enskildes integritet. En effektiv datalagstiftning är därför viktig, och det förslag som nu framläggs till ändringar i datalagen gör lagstiftningen effektivare, inte mindre effektiv. Socialdemokraternas anstormning — inte minst i Kurt Hugossons inkarnation — är, vill jag påstå, en Don Quijote-räd av kvalificerat slag. Men, herr talman, efter gårdagens karensdagsdebatt, där tonläget hos vissa talare gav intryck av att hela sjukförsäkringssystemet och alla andra förmåner också skulle avskaffas över natten, överraskar inte något när det gäller socialdemokratisk argumentation. Vad det handlar om i dag är borttagande av tillståndskrav för register som regelmässigt beviljas tillstånd utan någon prövning i sak. För den som är mån om att lagstiftningen inte tyngs av onödiga regler framstår detta också från rättspolitiska synpunkter som en bra reform. Visst förlorar samhället en viss kontroll, men det är en kontroll som i dag är av rent formell karaktär. I stället vinner samhället, genom datainspektionen, möjligheter att kontrollera system som verkligen är integritetskänsliga. Den kontrollmodell som Kurt Hugosson gjort sig till tolk för här skulle jag vilja kalla för en formalieperfektionism. Datainspektionen får reda på allting genom formella tillståndsansökningar, som emellertid inte prövas i sak. Men vad har samhället för glädje av en sådan kontrollapparat, när det samtidigt minskar möjligheterna inom ramen för samma resursinsats till en effektiv kontroll av de register som verkligen är känsliga? Men, herr talman, det som föranlett mig att begära ordet är inte bara förslagets förtjänster. Det är nämligen på det sättet, vilket ingen tidigare talare varit inne på, att skyddet för den personliga integriteten ingalunda avgörs enbart genom den datalagstiftning vi har eller den effektivitet eller brist på effektivitet som kan komma till uttryck i datainspektionens verksamhet. Hotet mot den personliga integriteten kommer i hög grad i stället från den här kammaren och andra ställen där förslag framställs som syftar till att öka den samhälleliga kontrollen av de enskilda medborgarna. Vi vet att sådana förslag kommer upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Det kan gälla registrering av inköp på Systembolaget. Det kan gälla samkörning av olika register för en långtgående kontroll av den enskilde medborgaren i olika sammanhang. Det kan gälla datakontroll av alla ränteinkomster. Det kan gälla, som vi har haft under några år, kontroll av bostadsbidrag genom samkörning mot uppgift till försäkringskassan. Just det sistnämnda exemplet, den samkörning som sker mellan bostadsbidragsansökningar och sjukförsäkringsuppgifter, är ett bra exempel på vilka integritetsrisker som kan uppkomma. Många medborgare tycker säkert att den kontrollen i och för sig är rimlig, och det kan också te sig alldeles rimligt att man kontrollerar att bidragssystemen inte missbrukas. Samtidigt vet vi att bidragssystemen är olika till sin utformning och att blanketter är olika. Därför är det inte alldeles enkelt för den enskilde medborgaren att svara på ett alldeles korrekt sätt. Detta har åtminstone datainspektionen fått belyst i en skrivelse från en kriminalinspektör i Uddevalla, som påpekat att man där sett stora svårigheter i att avgöra frågor om bedrägeri på detta område. Det är nämligen mycket svårt att avgöra när en ansökan om bostadsbidrag eller en anmälan till sjukkassan är korrekt ifylld. Därför är det också mycket svårt att avgöra när det föreligger felaktiga uppgifter och i synnerhet när det föreligger uppsåt och därmed bedrägeri. När det gäller denna typ av förslag som jag nu talar om går det inte att utpeka någon särskild grupp eller något särskilt parti här i riksdagen som speciellt skulle föra fram förslag som i praktiken är ett hot mot den enskildes integritet. Jag vill dock påstå, herr talman, att socialdemokraterna icke kommer sist på listan över partier och grupperingar som för fram sådana förslag.

Socialdemokraterna har i flera liknande uttalanden markerat att när det gäller den här typen av faktiska, konkreta ställningstaganden till lagstiftningsåtgärder som påverkar den enskildes integritet — och jag tänker då inte på skyddet för brottslingar utan på skyddet för den breda allmänheten — låter man ofta integritetsskyddet falla till förmån för andra faktorer som man vill tillmäta större tyngd. Herr talman! Det förslag som vi nu skall ta ställning till är ett bra förslag. Men vi skall inte slå oss för bröstet och tro att vi med denna typ av åtgärder säkrar den enskildes integritet.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

Herr talman! Det förslag vi nu behandlar, som ursprungligen kommer från datalagstiftningskommittén, innebär en mycket viktig förenkling av hanteringen av tillståndsärenden. Det innebär framför allt att datainspektionen får möjligheter att koncentrera sina resurser till de verkligt integritetskänsliga registren. Enligt min bestämda uppfattning innebär detta att vi får möjlighet till ett bättre skydd för den personliga integriteten än vad vi har med det nuvarande systemet. Den lösning som man från socialdemokratiskt håll har, att i stället öka antalet tjänstemän och öka handläggningen på datainspektionen, leder som jag ser det enbart till byråkrati och är till ingen som helst nytta. Jag tycker alltså att detta är ett mycket bra förslag från integritetssynpunkt. Förslaget bygger i allt väsentligt på datalagstiftningskommitténs betänkande. På några punkter skiljer det sig, och jag, liksom också Kerstin Anér som ingår i kommittén, har motionsledes framfört vissa kompletteringar. Det viktigaste förslaget är att man skulle ha en skyldighet att till datainspektionen lämna in förteckningar över register som inte är tillståndspliktiga. Detta har inte fått stöd av utskottet, men utskottet gör en tolkning av propositionen som ändå i väsentlig grad går våra önskemål till mötes. Man pekar nämligen på datainspektionens möjlighet att infordra inte bara enstaka förteckningar utan också grupper av förteckningar. Man kan alltså tänka sig att datainspektionen begär in alla förteckningar av en viss karaktär — medlemsregister, löneregister etc. Som jag ser saken innebär det att datainspektionen får möjlighet till en överblick över tillgängliga register, något som jag har efterlyst i min motion. I praktiken innebär det också en skyldighet för registerhållarna att insända förteckningar till datainspektionen, även om denna inte är skyldig att i varje läge ta emot sådana förteckningar. Jag tycker nog att utskottet här har kommit fram till en elegant lösning. Dels tillgodoses behovet av överblick, dels tillgodoses behovet av en skyldighet för registerhållarna att skicka in förteckningar i den utsträckning datainspektionen anser det nödvändigt, utan att skapa onödigt merarbete. Jag vet att datainspektionen själv har riktat kritik mot förslaget på just den punkten. Därför känner jag inte något behov av att följa upp mitt motionsyrkande. Jag har fått ett papper på min bänk. Av detta framgår att Kurt Hugosson däremot har ett behov av att följa upp mitt yrkande. Naturligtvis är jag smickrad över det stöd jag får av honom. Tyvärr måste jag säga att jag inte är beredd att kvittera den älskvärdhet som visats från Kurt Hugossons sida genom att stödja hans yrkande. Jag tycker nämligen att utskottets förslag är väl avvägt, och jag yrkar därför bifall till detta.

Herr talman! Jag har begärt ordet av två skäl. Det ena är att jag ville göra en kommentar till det särskilda yttrandet i KU:s betänkande. Utskottet har vad gäller teledataområdet hänvisat till det utredningsarbete som bedrivits och som kommer att bedrivas. Beträffande televerkets monopol vill jag hänvisa till vad som beslutats här i kammaren i samband med behandlingen av trafikutskottets betänkande. Det andra skälet till att jag begärt ordet är att Kurt Hugosson hävdade att det på s. 8 i utskottsbetänkandet lämnats en felaktig uppgift. Utskottets skrivning här grundar sig på vad som sägs i propositionen. Ordet ”anmälningsskyldighet” kan alltså ha olika syftning. I det här fallet syftar det på vad som sägs i propositionen om licensgivning. I sammanfattningen på första sidan står det bl.a.: ”För andra personregister skall krävas att den registeransvarige har anmält sig hos datainspektionen och att denna på grund av anmälan har utfärdat en licens.” Herr talman! Det finns alltså inte något samband med Kurt Hugossons yrkande, vilket jag till sist ber att få yrka avslag på. Än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om den vid betänkandet fogade socialdemokratiska reservationen 1 skulle avslås av kammaren under mom. 2, ansluter jag mig till Kurt Hugossons yrkande under mom. 3, vilket innebär bifall till motion 2498 yrkande 3 samt till motionerna 2467 och 2488.

Herr talman! De förslag beträffande bostadsstödet som vi nu skall ta ställning till är inte några renodlade besparingsförslag. Förslagen har tillkommit också för att uppfylla angelägna mål inom bostadspolitiken. Vårt angelägnaste mål är ju att medborgarna skall ha tillgång till goda bostäder till vettiga priser. De förslag som lagts fram rubbar på intet sätt det målet. Trots vad som föreslagits ökar totalt sett statens stöd till boendet. Ett annat mål är valfrihet, och det innebär att de kapitalkostnader som är 111 ett resultat av finansieringsvillkor och skatteregler bör vara så likvärdiga som möjligt i likvärdiga bostäder. De förslag som lagts fram bör ses tillsammans med förslaget till skattereform. Det råder inget tvivel om att de sammantagna förslagen som behandlas nu och skattereformens effekter på boendet är inriktade på att öka valfriheten. Regeringens förslag har ett treårsperspektiv dels för att komplettera skattereformens genomförande, dels för att ge bostadsföretag och småhusägare klarhet om vad som händer på litet sikt. Jag beklagar att socialdemokraterna inte vill bidra till att skapa den klarheten. Moderaterna har i praktiken inte mycket till övers för valfriheten i boendet. De principiella deklarationerna om valfriheten är inte mycket värda när det gäller att komma fram till konkreta förslag. För det första motsätter sig moderaterna nu den skattereform som de i huvuddragen var överens med oss om för ett år sedan, och som vi nu till allas förvåning kan genomföra tillsammans med socialdemokraterna i stället. För det andra vill moderaterna avskaffa räntesubventionerna till alla delar utom de som kan motiveras med att skilda skatteregler gäller för de olika upplåtelseformerna. Det betyder att moderaterna struntar i ett av huvudmotiven bakom systemet, nämligen en utjämning av kostnader i tiden som är nödvändig bl.a. på grund av inflationens effekter. Det innebär att vi får kostnadsskillnader mellan bostäder av olika ålder — kostnadsskillnader som inte kan motiveras av olika standard. Sammantaget skulle moderatförslagen leda till att det på sikt inte skulle kunna byggas några nya bostäder i Sverige. Nu finns det förvisso andra system som skulle kunna undanröja inflationens härjningar i skatteoch finansieringssystemen — exempelvis systemet med real beskattning och belåning, som nu är under utredning. Men moderaterna har inte föreslagit något annat system som skulle klara av kostnadsutjämningen över tiden. Därmed är de moderata kraven ett hot mot nyoch ombyggandet i landet. Moderaterna tar nu genom sina reservationer i ärendet i utskottet ett första kraftigt kliv på den vägen. Förslagen från regeringen kan kort sammanfattas på följande sätt. För det första innehåller de byggstimulanser genom införande av bättre lånevillkor för småhusen, som ju i dag är diskriminerade gentemot mot bostadsrätt och hyresrätt, samt mer konkurrensneutrala räntebidrag till nyoch ombyggnad av enskilda hyreshus. Ytterligare förslag till byggstimulanser kommer ju kammaren snart att få ta ställning till. För det andra innebär förslagen besparingar i de generella subventionerna och utjämning mellan äldre och nyare bostäder. För det tredje ges kompensation till barnfamiljerna i form av ökade bostadsbidrag. Det maximala bostadsbidraget kommer 1983 att öka med mellan 12 och 21 96 beroende på antalet barn i familjen. Uppläggningen följer regeringens generella princip vid besparingar. Minskas generella bidrag bör de svagaste grupperna kompenseras, och så sker även nu. Både socialdemokraterna och moderaterna vill göra ändringar i räntebidrag och bostadsbidrag, men på annat sätt än regeringen. Socialdemokra terna vill spara mindre på räntebidragen än regeringen, och moderaterna betydligt mer. Vi är alla överens om att bostadsbidragen bör öka — dock i olika grad. Moderaterna tar i så det knakar i fogarna. I hyresoch bostadsrättshus skall ca 2 miljarder sparas på räntebidragen. Inte en krona tas från småhusen. Detta skall jämföras med regeringens förslag, som omfattar besparingar på 550 milj.kr. Det betyder alltså att moderaterna här vill spara fyra gånger så mycket, och det får naturligtvis också skilda effekter på boendekostnaderna. Regeringens förslag innebär en sannolik genomsnittlig hyreshöjning på ca 35 kr. i månaden, medan moderaternas förslag innebär 150 kr. i månaden — utöver den normala hyreshöjningen. Genom bruksvärdessystemet får detta också effekter i det bestånd som inte har några räntesubventioner. Det gäller i huvudsak fastigheter byggda före 1958 — i stort sett halva flerbostadshusbeståndet. Det betyder att den sannolika effekten av moderatmotionen var hyreshöjningar med ca 4 miljarder kronor, men staten skulle bara få ut 2 miljarder. Den sannolika effekten av regeringens proposition var hyreshöjningar om ca 1 miljard, och det hela skulle tillfalla staten. Detta åstadkoms genom förslaget om hyreshusavgift. Ett av motiven bakom förslaget om hyreshusavgift är också ett realt betraktelsesätt, som ju måste vara en viktig beståndsdel i bostadspolitiken. Skatteutskottets majoritet avstyrker propositionen om hyreshusavgift och begär ett nytt förslag, som bör träda i kraft den 1 januari 1983, vilket ju också propositionens förslag skulle göra. Motivet för avstyrkandet av propositionen är av mer formell karaktär, nämligen att förslaget inte har remissbehandlats och granskats av lagrådet. Utskottet vill ha granskning av lagrådet av ett förslag som uppfyller de i propositionen föreslagna syftena. Det bör kunna åstadkommas, även om det blir kärvt med tiden för dem som är beroende av förslaget. Socialdemokraterna, som ju redan i sin motion ställde sig bakom principerna om en hyreshusavgift, har dock gjort det svårt för sig genom att lägga till några egna förslag som är oantagbara. Socialdemokraterna föreslår att det inte skall vara någon avdragsrätt för avgiften och att avgiften också skall gälla för icke statsbelånade hus som är byggda mellan 1958 och 1974. Förslaget om slopad avdragsrätt bygger på en missuppfattning. Socialdemokraterna tror att effekten blir olika för schablonbeskattade företag och för konventionellt beskattade. Det är i princip fel. Effekten blir i stort sett densamma för de olika företagsformerna. Förslaget om avgift för icke statsbelånade hus som är byggda mellan 1958 och 1974 är obegripligt, om man inte bara är ute efter pengar eller vill straffa vissa fastighetsägare i efterhand för att de inte har tagit statliga lån. Någon princip bör det väl ändå ligga bakom ert förslag, men jag har inte kunnat hitta någon. Det säger sig självt att ett hus som inte har räntesubvention och som inte har varit föremål för någon försäljning sedan det byggdes har en högre kapitalkostnad än ett hus som har räntesubvention. Att lägga hyreshusavgift på icke subventionerade hus och inte på subventionerade hus, som har byggts samtidigt, ser jag ingen logik i. Jag beklagar att socialdemokraternas bristande insikt i hur våra system fungerar lett till att propositionens förslag om hyreshusavgift inte nu kan genomföras.

Herr talman! I regeringens proposition 1981/82:124 tas upp bl.a. frågor om räntebidrag, bostadsbidrag och hyreshusavgift. Propositionen behandlas i civilutskottets betänkande 26, skatteutskottets betänkande 62 och socialförsäkringsutskottets betänkande 13. Jag skall i mitt anförande i huvudsak uppehålla mig vid civilutskottets betänkande 26, men jag vill redan nu förutskicka att jag även kommer att beröra frågan om införandet av hyreshusavgift, en fråga som närmast behandlats i skatteutskottets betänkande 62. I propositionen redogör bostadsministern för sin uppfattning om bostadsstödets inriktning och anför därvid att de ändringar avseende bostadsbidrag och räntebidrag som hon föreslår utformas så, att bostadsstödet innebär en omfördelning från generella till behovsprövade subventioner. Bostadsministern redogör för hur 1974 års bostadspolitik urholkats genom ständiga extra höjningar av de garanterade räntesatserna, genom en snabb inflation med ökade byggpriser och hyror som följd och genom otillräckliga höjningar av bostadsbidragen. Det nu framlagda propositionsförslaget är tyvärr ytterligare ett steg på den inslagna vägen. Låt mig emellertid gå tillbaka till år 1974 och till det bostadspolitiska beslut som riksdagen på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen ” fattade. Detta beslut utgick från helt andra värderingar än de som väglett förslaget i den nu framlagda propositionen. Bakom 1974 års beslut stod förutom socialdemokraterna även centern och folkpartiet. Moderaterna tog då som nu avstånd från en social bostadspolitik. 1974 års beslut utgick från värderingar om en social bostadspolitik, grundad på rättvisa och solidaritet mellan alla boende. Eventuella omfördelningar av kostnaderna måste ske inom ramen för detta synsätt. De omfördelade medlen kan sedan användas för att slå vakt om och vidareutveckla den sociala bostadspolitiken. Som anförs i den socialdemokratiska reservationen nr 1 till civilutskottets betänkande 26 gäller därvid att trygga en socialt nödvändig nyproduktion, möjliggöra satsningar på underhåll och reparationer, förbättra befintliga boendemiljöer samt förhindra en fortsatt nedrustning av bostadsbidragen. Det är möjligt att regeringen i ord ansluter sig till denna uppfattning. Att den inte gör det i handling framgår av den nu behandlade propositionen. Som inom så många andra områden bär även den bostadspolitik som regeringen står för en klar högerprägel. Som exempel på en sådan politik kan nämnas en avveckling av räntebidragen enligt moderat modell, radikalt försämrade bostadsbidrag, avskaffade markförvärvslån och tomträttslån samt urholk ning av markvillkoret. Trots detta sägs regeringen fortfarande ansluta sig till 1974 års bostadspolitiska beslut om en socialt rättfärdig bostadspolitik. Detta är tyvärr endast en läpparnas bekännelse, som i praktisk handling inte följs upp. Den låter naturligtvis väldigt bra, den inställning som bostadsministern deklarerar, att det bostadspolitiska stödet skall inriktas mot de individuella subventionerna, dvs. främst ökade bostadsbidrag. Som jag senare skall komma till är också denna princip i mycket en deklaration utan reellt innehåll. Innan jag gör det vill jag emellertid något kommentera vad moderaterna anför i motion 2067, där man begär ett riksdagens uttalande om att räntesubventionerna på sikt skall avskaffas till den del de icke motiveras av skilda skatteregler för olika upplåtelseformer. Vi socialdemokrater anför i betänkandet att detta motionsförslag ytterligare är ett bevis för hur besparingspolitiken hotar att omintetgöra en bostadspolitik grundad på sociala värderingar. Avskaffade räntesubventioner skulle medföra så stora kostnadsökningar för så många, att det egentligen är häpnadsväckande att inte representanter för centern och folkpartiet kunnat ansluta sig till socialdemokraternas skrivning på denna punkt. Utskottsrepresentanterna för regeringspartierna har ansett sig tvungna att i en särskild reservation — reservation 3 a — göra ett i egentlig mening moderat uttalande om att utformningen av ett subventionssystem torde få beslutas i anslutning till framförda konkreta förslag. Det är beklämmande, men knappast förvånande, att inte centeroch folkpartirepresentanterna i klara ordalag kan säga ifrån och försvara sig mot de moderata attackerna på bostadsfinansieringssystemet. Jag övergår nu till att behandla proposition 124 såvitt gäller förändringar i räntebidragssystemet. Bostadsministern föreslår utöver de s.k. normala årliga upptrappningarna extra upptrappningar av de garanterade räntorna för vissa årgångar av hyreshus, bostadsrättshus och småhus. För hyreshusen och bostadsrättshusen föreslås extra upptrappningar för hus som färdigställts under perioden 1958-1974. Räntebidragssystemet omfattar hus byggda år 1958 eller senare. De extra upptrappningarna skall utgå för åren 1983, 1984 och 1985. För småhusen gäller att extra upptrappning utöver normal upptrappning skall ske för hus med färdigställandeår 1975-1979. Innan jag går in på att behandla socialdemokraternas uppfattning om propositionsförslaget måste jag ta upp den moderata motionen 1549, som sammanfattningsvis går ut på att man skall räkna upp den garanterade räntan med 8 I per år efter 1970 och med 5 96 per år för 1970 och tidigare. Efter 17 år skall inga räntebidrag utgå. Besparingseffekten för staten har motionärerna beräknat till 2,1 miljarder kronor per år. Detta motionsförslag är avslöjande för moderaterna. Som framgår av utskottsbetänkandet skulle hyresnivån enbart med anledning av detta förslag stiga med 150 kr. per månad för en normal bostad. Dessutom kan förslag i motionen innebära ytterligare kostnadsökningar om ca 200 kr. per månad vid konvertering av bottenlånet. Dessa kostnadsökningar kan helt komma att få betalas av de boende, eftersom det kan inträffa att något räntebidrag inte utgår för bottenlånedelen. Alltså uppstår för de boende kostnadsökningar med 350 kr. per månad eller över 4 000 kr. per år. Ytterligare kommentarer till denna motion torde därmed vara överflödiga. Det är dock skrämmande, men alls inte förvånande, att det största borgerliga partiet på ett så frappant sätt utmanar stora grupper i samhället — grupper som dessutom genom den förda borgerliga politiken redan fått vidkännas stora försämringar. Nu åter till regeringens förslag om urholkade räntebidrag. Genom att de av utskottets ledamöter som representerar moderaterna håller på sin motion och genom att centerns och folkpartiets ledamöter troget följer bostadsministern, har socialdemokraterna bildat majoritet i utskottet. Som framgått av vad jag har sagt och av utskottsbetänkandet har vi socialdemokrater en helt annorlunda uppfattning om hur bostadspolitiken bör utformas. Vi kan som ett provisorium tillstyrka regeringsförslaget avseende extra upptrappning för år 1983 för bostadsrättshus och för småhus, medan vi för hyreshusen anser att de i propositionen föreslagna extra upptrappningarna för detta år bör halveras och att någon normal upptrappning inte görs för det hyreshusbestånd som färdigställts efter 1974. Under räntebidragsavsnittet i propositionen effektueras ytterligare en moderat beställning som innebär ökade räntebidrag för nyoch ombyggnad av enskilt ägda flerbostadshus. Bostadsministern föreslår att räntebidrag, när bostadslån lämnas inom 92 96 av låneunderlaget, beräknas på ett underlag som motsvarar 95 26 av låneunderlaget. Detta anges i propositionen medföra ökade räntebidrag med ca 15 kr. per kvadratmeter. Som visas i den socialdemokratiska motionen 2364 kommer kostnadspariteten mellan privata och övriga byggherrar till flerbostadshus att försämras i stället för att utjämnas. Vi socialdemokrater kan självfallet inte godta ett förslag som får denna effekt. Den borgerliga utskottsgruppen sväljer emellertid — utan någon närmare eftertanke, som det tycks — förslaget i propositionen. Slutligen vill jag i detta sammanhang yrka bifall till motion 249 om räntebidrag för kostnader för projektering av flerbostadshus och vissa småhus, vilket innebär bifall till reservation 8. Ett räntebidrag för dessa kostnader skulle stödja och främja planering och projektering, så att det finns en reserv av byggprojekt som kan förverkligas när så anses lämpligt. Jag övergår nu till att behandla frågan om hyreshusavgift. Även om denna fråga formellt ligger under skatteutskottets beredning är det en bostadspolitisk fråga. Jag vill därför från denna utgångspunkt diskutera detta förslag. Bostadsministern gör i propositionen det alldeles korrekta konstaterandet att en höjning av de garanterade räntorna leder till en höjning av hyresnivån och att även fastighetsägare som inte får några ökade kostnader i form av minskade räntebidrag kan höja sina hyror som en följd av bruksvärdesreglerna i hyreslagen. Därför förordar hon att fastighetsägare med s.k. värdeår före 1958 skall påföras en särskild avgift, s.k. hyreshusavgift. 1958 har valts som värdeår av den anledningen att räntebidragssystemet omfattar hus byggda 1958 och senare. Bostadsministerns förslag innebär att för åren 1983, 1984 resp. 1985 en avgift om 1 90, 1,5 90 resp. 2 0 av taxeringsvärdet bör utgå i huvudsak för bostadshus och lokalhus med värdeår före 1958. Avgiften föreslogs i propositionen vara avdragsgill. Moderaterna yrkar i sin motion 2316 avslag på hela förslaget, medan socialdemokraterna i motion 2366 föreslagit att avgiften inte skulle vara avdragsgill samt att avgiften skulle utgå även för hyreshusenhet med värdeår 1958 t.o.m. 1974 och för vilka bostadslån inte utgått. Civilutskottet har i yttrande till skatteutskottet givit sin syn på frågan. Utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater samt representanter för regeringspartierna, accepterade förslaget i propositionen. Dessutom ville vi socialdemokrater ha de i motion 2366 föreslagna tilläggen. I huvudfrågan bildades alltså en stabil majoritet. I skatteutskottet inträffar emellertid det anmärkningsvärda att utskottets centerpartister och folkpartister gör gemensam sak med moderaterna och yrkar avslag på propositionsförslaget och bifall till den moderata partimotionen! Det inträffade är häpnadsväckande, och frågan är väl om bostadsministern inte nu, trots många tidigare törnar, gått på sitt största bakslag, åtminstone i riksdagen. Detta att hennes partikamrater och representanter för det parti med vilket folkpartiet bildar regering så öppet och till förmån för en moderat motion går förbi henne måste tas som en mycket hård kritik. Hur är det med kontakten med riksdagsledamöterna i det egna partiet? Eller är det även i detta fall så att det är moderaterna som regerar och regeringen som verkställer? Men ännu är det inte för sent att ansluta sig till bostadsministerns förslag. Det gör man enklast genom att i den kommande voteringen rösta på reservationen till skatteutskottets betänkande 62. Beträffande bostadsbidragen har vi ingen erinran mot ett höjt statligt bostadsbidrag enligt förslaget i propositionen. Däremot är vi inte överens med bostadsministern när det gäller höjningen av den nedre hyresgränsen. Vårt motionsförslag avvisas inte i sak, utan vi får veta av utskottsmajoriteten att det statsfinansiella läget inte medger den av oss föreslagna nedre hyresgränsen om 600 kr./månad. Vi har vant oss vid den typen av resonemang, men jag vill i sammanhanget erinra om att våra förslag utgår från en kombination av besparingar och utgiftsökningar, som innebär att de finansieras inom ramen för de rådande budgetförutsättningarna. Jag vill erinra om vad jag nyss refererat om bostadsministerns uppfattning om den relativt ökade betydelse som de individuella subventionerna skulle ges. I praktisk handling förmår hon inte följa sin princip. Vårt förslag, däremot, skulle ge förbättrade bostadsbidrag med 480 kr. i förhållande till regeringens förslag för år 1983. Beträffande inkomstgränserna föreslås i propositionen inga förändringar av dessa, något som innebär att bostadsministern tillåter att inflationen urholkar bidragens värde. Hennes ovilja att höja inkomstgränserna baseras på det faktum, att en höjning innebär att alla hushåll som har inkomster över inkomstgränserna ges ett ökat stöd, oberoende av försörjningsbördan. Med tanke på att gränserna speciellt för ensamstående i dag är mycket låga och mot bakgrund av vår principiella uppfattning att hushåll, oavsett om det består av en eller två vuxna, skall ha samma inkomstgränser föreslår vi höjningar av gränserna för ensamstående med 3 000 kr. Våra förslag innebär bl.a. ökade bostadsbidrag för många ungdomar. Denna grupp har kanske hårdare än någon annan drabbats av regeringens politik. Sammanfattningsvis vill jag i detta sammanhang erinra om att våra förslag om utformningen av bostadsbidragen bör ses som en del inte bara av bostadspolitiken utan även av familjepolitiken. Vi har i olika sammanhang förordat ökade barnbidrag och bostadsbidrag framför ett generellt vårdnadsbidrag. I propositionen föreslås att produktionskostnadsbelåning skall kunna tillämpas även för gruppbyggda småhus. Detta förslag är enligt min mening mindre välbetänkt. Bostadsministern borde ha tagit på allvar att de exekutiva auktionerna även på nybyggda småhus ökar och därmed avstått från sitt nu framlagda förslag. Produktionskostnadsbelåningen medför en höjd belåningsnivå, och det kan verkligen ifrågasättas om det är lämpligt att medge ytterligare krediter till detta bostadsbyggande med därmed följande ökningar av kapitalkostnaderna. Vi yrkar avslag på detta förslag. Däremot vill vi som ett alternativ till förslaget i propositionen om ökade belåningsmöjligheter för styckebyggda småhus föreslå att för dessa hus en temporär sänkning av den garanterade räntan med 0,5 procentenheter görs för att minska nedgången i detta byggande. Beträffande ändring av regler för återbetalning av lån vid överlåtelse av småhus vill jag notera att vi i sak är eniga om bostadsministerns förslag, men att vi har fått gehör för vårt motionsförslag om att de nya reglerna skall börja gälla den 1 januari 1983 i stället för vid halvårsskiftet 1983. Härigenom kommer enligt bostadsdepartementets beräkningar som ett engångsbelopp 150 milj.kr. att tillföras statskassan. Vi har i vår motion och i en reservation begärt ett förslag från regeringen under hösten 1983 om hur problemet med de lediga lägenheterna skall angripas. Vi får hoppas att vi genom valet i september får en regering som är mera lyhörd för de boendes problem än den sittande, så att detta motionsförslag kan förverkligas. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till civilutskottets betänkande 26 som avgivits av socialdemokraterna i utskottet och i övrigt till utskottets hemställan. Jag yrkar också bifall till reservationen till civilutskottets betänkande 43 — ett yrkande som blir aktuellt vid ett bifall till den reservation som fogats till skatteutskottets betänkande 62.

Herr talman! Maj-Lis Landberg sade att de av regeringen framlagda förslagen styrs av helt andra värderingar än dem som tidigare har karakteriserat bostadspolitiken. Jag tog i mitt inledningsanförande upp några av de värderingarna, nämligen att människor skall ha goda bostäder och att de också skall kunna ställas till förfogande till vettiga priser. Jag påstår att vi även med regeringens förslag har ett sådant tillstånd i landet. Jag undrar om Maj-Lis Landberg verkligen själv menar vad hon säger. Jag skulle i så fall önska att hon ialade om vad det är för skilda värderingar det handlar om. Vad det är fråga om är att vi får en minskad ökningstakt i det samlade stödet till bostäderna. Utgångspunkten är då att vi kanske har världens mest statligt stödda bostäder. I varje fall av utvecklade länder, som ligger oss närmast, har Sverige det system när det gäller bostadsstödet som innehåller mest generella drag. Vad vi nu föreslår är att vi skall minska ökningstakten något. Samtidigt kompenserar vi barnfamiljerna och framför allt flerbarnsfamiljerna genom ett ökat, riktat stöd. Jag skulle vilja fråga Maj-Lis Landberg: Vilka hemska värderingar är det som styr socialdemokraterna i länder runt om i Europa som har ett väsentligt lägre bostadsstöd, vilket också leder till att man bor sämre än vad man gör i Sverige? Socialdemokraterna har också föreslagit att vi skall minska de generella subventionerna i de äldre husen. Samtidigt säger de att de inte just nu vill vara med om en upptrappning av de garanterade räntorna i de senast byggda husen. Men för en viss del av bostadsbeståndet, nämligen bostadsrätterna, accepterar socialdemokraterna regeringens förslag om minskade generella räntesubventioner. Jag är inte säker på att Maj-Lis Landberg faktiskt menar att de i stort sett — om man ser det under en längre tid — begränsade förändringar som regeringen har föreslagit när det gäller bostadsstödet innebär en total ändring av folkpartiets värderingar i bostadspolitiska frågor. De förslag som vi har lagt fram visar tvärtom att våra värderingar ligger fast. Jag talade om det i mitt inledningsanförande. Maj-Lis Landberg säger att det går bra att rösta på den socialdemokratiska reservationen beträffande hyreshusavgiften. Då får man det förslag som bostadsministern har lagt fram. Det är inte sant, eftersom socialdemokraterna har kompletterat förslaget med diverse påfund. Jag skulle vilja be Maj-Lis Landberg att tala om hur avdragsrätten fungerar när det gäller den s.k. hyreshusavgiften. På vilket sätt blir det olika effekter för schablonbeskattade företag och konventionellt beskattade företag? Och vilken princip är det som har väglett socialdemokraterna när de vill införa hyreshusavgiften för hus som är byggda mellan 1958 och 1974, som i utgångsläget har en högre kapitalkostnad än de subventionerade fastigheterna? Sedan bara en liten kommentar till frågan om s.k. produktionskostnadsbelåning på småhus. Maj-Lis Landberg sade att när vi höjer den statliga lånegräns där man får låna på subventionerade villkor innebär det en ökning av kapitalkostnaden. Det är naturligtvis inte på det sättet. Om man slipper att skaffa sig ett topplån på ca 30 000 kr. till en räntekostnad på kanske 13, 14,15 eller 16 90 och i stället kan låna detta belopp av staten till en subventionerad ränta på 5,5 Zo måste det leda till minskade kapitalkostnader. Det rör sig om minskade ränteutgifter på ca 250 kr. i månaden. Bakgrunden är att vi vill skapa paritet mellan småhus och hyresoch bostadsrättshus, som redan har detta system. Det är också en uppföljning av den vägledande princip som vi har haft när vi har lagt fram förslaget, nämligen att försöka utjämna skillnader. Det ökar valfriheten i boendet. Det är en värdering som, såvitt jag förstår, är mycket kontroversiell i denna kammare. Varken partierna till höger eller till vänster vill konsekvent tillämpa den principen. Men jag tycker att det är nödvändigt om vi skall åstadkomma den önskade och eftersträvade rättvisan i boendet.
Herr talman! Bostadsministern ställde många frågor, och det är omöjligt att svara på alla. Men jag skall försöka att svara på en del. Först och främst tycker jag att det i en sådan här bostadspolitisk debatt inte alltid är nödvändigt att den borgerliga regeringen går utanför detta lands gränser för att jämföra sig med andra länder. Vi talar i dag om svensk bostadspolitik och de kostnader vi har i detta land. Vad har då inträffat på bostadssidan? Jo, boendekostnaderna har stigit mer än många andra kostnader. Det är både Birgit Friggebo och jag väl medvetna om. När boendekostnaderna stiger så kraftigt som de har gjort de senaste sex åren, måste man — om man har en social inriktning på bostadspolitiken — förfara på det sätt som anges i propositionen, nämligen att ge särskilda bidrag till dem som bäst behöver sådana. Vi anser att förslaget till ökade bostadsbidrag är för dåligt. Samtidigt vill vi särskilt se till att bostadsbidragen inte totalt urholkas för de ungdomar som i dag har det väldigt besvärligt, nämligen de som tvingas att flytta från sina hemorter till storstäderna och hyra en dyr lägenhet.

Därför går vi emot detta förslag. Bostadsministern undvek att tala om räntebidragen. I det allmännyttiga bostadsbeståndet i detta land — det känner också Birgit Friggebo till mycket väl — återfinns i allra högsta grad den grupp av människor som har de lägsta inkomsterna och har det allmänt besvärligt. Vi vill då inte vara med om att man just för denna grupp drar ned räntebidragen.

Herr talman! Att jag ibland jämför Sverige med andra länder har inte sin bakgrund i att jag tycker att vi alltid skall försöka bli som andra länder. Men eftersom vi lever ganska nära varandra i Europa, tycker jag ändå att det då och då kan vara intressant att göra vissa jämförelser. Även i socialdemokratiskt styrda länder runt om i Europa bor man sämre än i Sverige. I Sverige ger vi ett helt annat stöd från samhällets sida till boendet. Framför allt gäller detta de generella bostadssubventionerna. Jag tycker att det är riktigt att vi i Sverige har gjort den avvägningen att vi har ett ganska kraftigt generellt stöd. Det tillhör också valfriheten och utjämningen. Framför allt behöver vi ha det så på grund av inflationseffekterna på bostadsfinansieringen. Vad jag frågade var: Vilka hemska värderingar är det som Maj-Lis Landbergs kamrater har i socialdemokratiskt styrda länder ute i Europa? Man har ju där väsentligt sämre stöd än vad vi har i Sverige, även med det förslag som nu har framlagts. Visst har vi problem inom boendet; och dem skall vi försöka lösa. Ett av problemen är att kostnaderna för nyproduktionen har stigit kraftigt — på grund av inflationen och på grund av ränteutvecklingen. Det har vi försökt kompensera genom att förändra låneregler och annat. Det innebär att en nybyggd trerumslägenhet har ungefär 700 kr. lägre hyra än vad den skulle ha haft, om vi inte lagt fram våra olika förslag under de gångna åren. Värderingen som har styrt vårt handlande är att det är viktigt att upprätthålla nyproduktionen och att människor kan få tag i en god bostad. Men Maj-Lis Landberg gjorde nu ett uttalande av väldigt generell karaktär, nämligen att kostnaderna för boendet har stigit mycket kraftigt och framför allt stigit mer än andra kostnader. Låt mig återge ett uttalande som gjorts av Hyresgästernas riksförbund, dess förbundsråd, i augusti 1981 om utvecklingen under de senaste åren: ”Hyresutvecklingen under de senaste åren har kunnat hållas inom ramen och t.o.m. en bit under den genomsnittliga kostnadsökningen i samhället.

Jag fick inte några svar på de frågor som jag ställde om vilka sakliga skäl som hade väglett socialdemokraterna i deras tilläggsförslag när det gällde hyreshusavgiften.
Herr talman! Bostadsministern fortsätter att diskutera hur det är ute i Europa i socialdemokratiskt styrda länder. Då skulle jag vilja ställa frågan: Vilka socialdemokratiskt styrda länder är det som bostadsministern åberopar? Det skulle vara intressant att höra. Mig veterligt finns det bara ett land i Europa som har en socialistisk majoritet, och det är Frankrike. I alla andra länder där socialdemokrater ingår i regeringen är det koalitioner som styr. Eftersom bostadsministern vill ha en debatt om detta, svara mig på vilka länder det är fråga om! Jag tycker att det är viktigare för oss i det här landet att diskutera svensk bostadspolitik. Och när det gäller svensk bostadspolitik är det bara att konstatera att för en industriarbetare med en vanlig lön är bostadskostna derna i dag mycket högre än matkostnaderna, som tidigare var den största utgiften i de familjerna. Det är oftast de familjerna som bor i de allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter. Därför vill vi ha högre bostadsbidrag, och vi vill inte att man skall ta bort räntebidragen till de här bostäderna.

Herr talman! Samhällets stöd till boendet ges i olika former. Det största stödet ges via bostadsoch räntebidragen. Kostnaden för bostadsbidragen var länge klart större än kostnaden för räntebidragen. I dag är det tvärtom. Räntebidragen har fått en drastisk kostnadsutveckling sedan 1979, då kostnaden var 3,7 miljarder kronor mot 7,2 miljarder kronor 1981. 1984 beräknas kostnaden för staten uppgå till 14 miljarder kronor. Orsakerna härtill är flera. Det höga ränteläget gör att subventionerna automatiskt ökar om man inte höjer den garanterade räntan, och detta gäller nästan hela det bostadsbestånd som är statsfinansierat. Även gamla hus finns kvar i systemet och kostar pengar. Därtill kommer sedan ombyggnadsoch reparationslån. Även de våldsamt höga produktionskostnaderna för nyproduktionen bidrar till ökade räntebidrag. Praktiskt taget alla som sysslar med bostadspolitik inser att staten framgent inte klarar av att skattefinansiera så stor del av byggandet och boendet som i dag sker. På den punkten har Maj-Lis Landberg en alldeles felaktig uppfattning. Hon har inte läst på sin läxa rätt. Tittar man i civilutskottets betänkande finner man vid behandling av den socialdemokratiska motionen 2364 att det står helt klart att om det kan anses vara statsfinansiellt motiverat skall man dämpa utvecklingen av räntesubventioneringen. Det är alltså socialdemokraterna som har den uppfattningen, och jag vill bara tala om det för Maj-Lis Landberg, så att hon vet var partiet står officiellt. Räntesubventionerna, som är av generell natur och tilldelas alla lika, vare sig man är miljonär eller fattig, måste angripas om man skall spara. Däremot är det naturligt att höja bostadsbidragen, och då främst till barnfamiljer som är de mest ekonomiskt trängda i dagens samhälle. Parallellt med en begränsning av räntebidragen föreslår vi moderater en höjning av bostadsbidragen samt en höjning av flerbarnstilläggen. Det sistnämnda förslaget har behandlats i socialutskottet och dess värre avvisats av kammaren för någon vecka sedan. Totalt anvisade vi 350 milj.kr. för förstärkning av stödet till boendet, dels höjda bostadsbidrag, dels höjda flerbarnstillägg. Liksom tidigare anser vi dock att bostadsbidrag till hushåll utan barn bör avvecklas. Bidraget, som är inkomstprövat och avtrappas redan vid låg inkomst, har alltmer förlorat betydelse. Det reella värdet har sedan det infördes 1974 mer än halverats, och administrationskostnaden är orimligt stor i förhållande till det utbetalda beloppet, som är högst 200 kr. per månad. Genom ett avvecklande av detta bidrag sparar staten ca 100 milj.kr. per ar. På längre sikt vill vi moderater avveckla räntesubventionerna, som bostadsministern nyss har påpekat i sitt inledningsanförande. Detta måste dock enligt min mening ske samtidigt som man gör ändringar inom skattesystemets ram samt finner en ny och bättre väg att utjämna kapitalkostnaderna över livslängden på ett hus. Birgit Friggebo har alltså fel när hon säger att vi inte är intresserade av ett sådant system. Här finns det intressanta uppslaget om de s.k. reala eller halvreala lånen att studera. Nu gäller det dock att få en lösning på problemet med räntebidragen, och här föreslår vi ett helt nytt system. fr.o.m. år 1983, då systemet föreslås införas, höjs den garanterade räntan med 8 Yo årligen i flerfamiljshus. Uppräkningen för nybyggda hus utgår från en räntenivå om 3 26. Äldre årgångar av hus förs in i systemet genom att en garanterad ränta räknas fram för år 1982 med räntenivån nybyggnadsåret och med årliga uppräkningstal beroende på nybyggnadsår. Med utgångspunkt i den ingående garanterade räntan nybyggnadsåret beräknas den garanterade räntan för år 1982 genom en uppräkning med 8 9 per år för år efter 1970 samt med 5 Z per år för år 1970 och tidigare. 1983 och framåt höjs den garanterade räntan med 8 Yo per år. När ett hus blir 17 år gammalt utgår inga räntebidrag. När det gäller hyresnivån blir effekten av vårt förslag ca 150 kr. per månad för en normalbostad. Besparingen för staten blir 2,1 miljarder kronor per år. Förutom vad här har anförts bör erinras om att det nu tillämpade systemet med lika stora årliga höjningar utformades med hänsyn till en betydligt lägre inflationstakt än som nu är fallet. Subventionssystemet har lett till att kostnadsskillnaderna mellan olika årgångar av hus snarare har accentuerats än utjämnats. För att motverka dessa effekter har extra uppräkningar beslutats för äldre hus. Vårt system har utformats så, att en bättre anpassning till rådande inflationstakt har åstadkommits. Genom en relativt sett lika stor årlig uppräkning av den garanterade räntan blir systemet lättöverskådligt. Dessutom minskar behovet av extra upptrappningar. Detta gör att de boende avsevärt bättre än f. n. kan förutse utvecklingen av kapitalkostnaderna. En ökning av uppräkningstakten för småhus har redan beslutats av riksdagen. Ändringen kommer att vara fullt genomförd 1983. Med de regler som gäller kommer uppräkningen under de första fem åren att vara i det närmaste identisk med den av oss föreslagna uppräkningen för flerbostadshus. De engångshöjningar som nu genomförs betyder att småhusens kapitalkostnader subventioneras under en period av ca åtta år. En omläggning av systemet får för småhusens del därför anstå. Behovet av ett nytt förenklat räntebidragssystem är allmänt omvittnat. Låt mig, herr talman, citera vad länsbostadsnämnden i Örebro län skriver i årets anslagsframställan till bostadsstyrelsen. Jag skulle vilja be Maj-Lis Landberg att lyssna noga, eftersom nämnden säkert har socialdemokratisk majoritet: ”Gällande regler för beräkning av räntebidrag är en av de mest komplicerade delarna av vår handläggning. Det är nästan helt omöjligt att förklara för och förstås eller tillämpas av våra kunder. Det är därför nödvändigt, att förenklingar snarast införes genom att schablonberäkningar tillämpas för såväl utbetalade som kommande lån. Höjda uppräkningar och nya engångsupptrappningar av den garanterade räntan har aviserats. Detta kommer att få till följd att nästan alla lån får sina egna data vid en bestämd tidpunkt. Inga generella informationer kommer att kunna lämnas. Beräkningar av och information om räntebidrag är en stor och irriterande belastning för nämndens personal. Det behövs en mera öppen och enkel redovisning av hur räntebidrag beräknas. Nämnden vill föreslå styrelsen att undersöka om nedan skisserade schablonmetoder kan tillämpas vid beräkning av räntebidrag. Räntestöd beräknas som en produkt av fastställt bidragsberättigat LU och en fastställd bidragsränta. För varje årgång bostäder fastställer regeringen första årets bidragsränta liksom nedtrappningen. Nedtrappningen i nedanstående exempel har angivits till 0,8 procentenheter/år. Denna enkla schablonmetod bör kunna tillämpas på nuvarande lånestock och även för ombyggnad av flerbostadshus. I det senare fallet kan bidragsränta och nedtrappning fastställas till andra tal. Ovan skisserat system för småhus bör kunna tillämpas även för denna bebyggelse.” Länsbostadsnämndens förslag har som synes mycket stora likheter med det av oss presenterade förslaget. Nog borde utskottet och kanske framför allt bostadsministern mera seriöst ha prövat vårt genomarbetade förslag till nytt räntebidragssystem. Chansen har funnits. Förslaget väcktes redan under allmänna motionstiden, och den 4 februari i år rekommenderade jag bostadsministern att lägga fram vårt förslag i den proposition som det tydligen var svårt att få fram på departementet. Men Birgit Friggebo blundade och lyssnade inte. I stället rusade hon till massmedia och beskyllde moderaterna för att höja månadskostnaden för en trerummare med 400 kr. per månad från den 1 juli i år. Inte en siffra var rätt i det uttalandet. Som jag tidigare nämnde ökar hyran för en normallägenhet enligt vårt förslag med ca 150 kr. per månad, och ökningen kommer först i januari 1983. I dag har Birgit Friggebo tvingats erkänna att våra beräkningar är riktiga. Däremot finner Birgit Friggebo det lämpligt att komma med nya beskyllningar mot moderaterna. Moderaterna har ingenting till övers för de boende. Inga nya bostäder kommer att byggas. Hyreshusavgiften går moderaterna emot, säger Birgit Friggebo. Det hade varit klädsamt om Birgit Friggebo hade varit litet mer återhållsam i sina uttalanden, efter all den våldsamma kritik som hon har fått, inte bara för denna proposition, utan över huvud taget för den bostadspolitik som hon har fört. Hon har kanske inte fått så mycket kritik från oss moderater — egentligen inte tillräckligt mycket — men hon har utsatts för minst lika mycket kritik från sina egna, runt om i landet och inne i detta hus. Det är milt sagt en svag proposition som bostadsministern har lämnat till riksdagen. Påhittet med en hyreshusavgift har smulats sönder av skatteutskottet, och besparingarna på statsbudgeten blir endast en tredjedel av vad vi moderater föreslår. Trots detta får villaägarna ytterligare en ny belastning, och alla bostadsrättsmedlemmar i landet drabbas ännu värre. Därför att de som bor i bostadsrättshus har hållit boendekostnaden nere genom bl.a. sparande och egna insatser, skall de enligt Birgit Friggebo klämmas åt extra hårt. Hade inte moderaterna lyckats stoppa förslaget om hyreshusavgift, skulle bostadsrättshavarna dessutom ha fått vara med och betala på den kanten, som de över huvud taget inte har någonting med att göra. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3b, 5, 6b, 9, 12, 13, 16, 17 och 18 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Dahlberg uppmanade mig att lyssna mycket noga — och det har jag gjort. Vi socialdemokrater är, liksom Rolf Dahlberg, mycket intresserade av att man skall kunna förenkla bostadsfinansieringen och räntesystemet. Och jag tror att det pågår arbete där man försöker komma fram till ett annat resultat. Jag fortsatte emellertid att lyssna på Rolf Dahlberg. Eftersom ni moderater är för att man skall ha full avdragsrätt på t.ex. villorna och går emot det förslag som vi senare kommer att behandla här i riksdagen, måste jag konstatera att moderaterna med sin bostadspolitik är ljusår från en solidarisk bostadspolitik.

Herr talman! Maj-Lis Landberg fortsätter att gå i fällor, och hon gör våldsamma uttalanden. Moderaterna är ljusår från en solidarisk bostadspolitik, säger hon. Men jag bad Maj-Lis Landberg att lyssna noga på vad styrelsen för länsbostadsnämnden i Örebro län, där socialdemokraterna har majoritet, hade sagt. Det var exakt vårt förslag de förde fram, och de pekade på precis de problem som vi har pekat på. Men Maj-Lis Landberg framhärdar i sin uppfattning. — Jag ger upp! Sedan till Birgit Friggebo. Jag vet inte vilka krav Birgit Friggebo har på behandlingen av sina propositioner, men när hon får så mycket stryk som vid behandlingen av den här propositionen när det gäller den del som skatteutskottet har yttrat sig över, då tycker jag att hon skulle vara litet försiktig när hon för en gångs skull kommer till kammaren och diskuterar bostadspolitik. Men det är inte Birgit Friggebo. Hon fortsätter att påstå att vårt förslag innebär en kostnadsökning på upp till 400 kr. Jag vill påstå att Birgit Friggebo inte kan räkna fram det här — så enkelt är det. När hon uttalade sig i Rapport vid månadsskiftet januari-februari— den 4 februari hade vi debatten här i kammaren, och då hade hon redan gjort det — hade hon inte tillgång till det stora utredningsmaterial som vi har arbetat fram och som utskottet sedan har vidimerat som siffermässigt korrekt. Men hon fortsätter med att säga att det kan bli en ökning med upp till 400 kr. för en bostadsrättsförening. Samtidigt säger hon att hennes förslag ger bostadsrättsföreningarna en höjning med bara 90 kr. Varför har då bostadsrättsföreningarnas olika organisationer formligen upphävt ramaskrin den sista tiden och pekat på hur de har särbehandlats av Birgit Friggebo. De har pekat på hur de skulle drabbas av extra uppräkningar på den garanterade räntan och dessutom av hyreshusavgiften. Lägg märke till vad det heter: hyreshusavgift! Men det är bostadsrättsföreningar som skulle drabbas av det. Birgit Friggebo har, tillsammans med sin informationssekreterare Björn Tygård, avsiktligt spritt ut de här felaktiga uppgifterna om den moderata bostadspolitiken. Och hon har lyckats. I en Göteborgstidning stod det t.o.m. att moderaterna höjer hyran med 1 000 kr. per månad. Så går det. Man måste vara litet försiktig med orden när man är bostadsminister.
Herr talman! Jag faller inte i några fällor, herr Dahlberg. Jag kan garantera att Örebro läns socialdemokrater vill föra en solidarisk bostadspolitik. Det förslag som ni har lagt fram här har ingenting att göra med en solidarisk bostadspolitik. Däremot har jag sagt i mitt tidigare inlägg — och det har man också sagt i Örebro — att om man kan förenkla systemet, så har varken jag eller socialdemokraterna någonting emot det. Men att ta bort räntebidragen, såsom ni vill göra, det är vi inte intresserade av.
Herr talman! Rolf Dahlberg kan vara övertygad om att om jag skulle ha haft feli det jag sade för några månader sedan om effekterna av det moderata förslaget, så skulle jag ha bett om ursäkt för det. Jag skulle definitivt inte ha stått i denna kammare och framhärdat i min beskrivning av förslaget och utsatt mig för risken att folk efteråt kunnat sticka åt mig beräkningar som visat att jag hade fel. Förslaget har kontrollräknats fram och tillbaka, inte bara av mig. De som känner mig tror nog inte på anklagelsen att jag inte skulle kunna de olika system vi har att behandla när det gäller bostadspolitiken — ibland kanske man blir litet för mycket detaljinriktad. Faktum kvarstår, att det med det moderata förslaget blir effekter för vissa bostadsrättsföreningar, som inte kan utjämna sina kostnader i förhållande till andra bostadsrättsföreningar, innebärande upp till 400 kr. per månad i ökad boendekostnad, utöver den boendekostnadsökning som beror på prishöjningar av olika slag, medan den maximala effekten av regeringens förslag innebär 90 kr. per månad. Rolf Dahlberg sade dessutom tidigare att moderaternas förslag i höstas, som väl också lades fram under den allmänna motionstiden, inte skulle få effekt från den 1 juli 1982. Men det är faktiskt inte sant, för moderaterna har glömt bort att förändringar av olika villkor räknas budgetkassan till godo dagen efter ett årsskifte eller ett halvårsskifte. Så om moderaternas förslag skulle ge någon effekt under budgetåret 1982/83, måste man börja ta ut ökade boendekostnader av hyresgäster och bostadsrättshavare den 1 juli 1982 — alltså för att det över huvud taget skall bli någon effekt på budgeten. Nu är det där glömt, för det är inte aktuellt längre. Men det är faktiskt så att de tidigare moderata förslagen innebar att bostadsrättshavare kunde åka på en extra boendekostnad på 400 kr. i månaden från den 1 juli 1982. Och hyresgästerna hade — visserligen efter förhandlingar, där man inte vet hur det kunde ha gått — i genomsnitt kunnat få hyreshöjningar med 150 kr. i månaden för en normallägenhet utöver de hyreshöjningar som trädde i kraft vid årsskiftet.
Herr talman! Maj-Lis Landberg framhärdar och beskyller oss för att föra en icke solidarisk bostadspolitik. Men politiken är ju densamma som den som har förts av Maj-Lis Landbergs partivänner i Örebro länsbostadsnämnd. Det är klart, Birgit Friggebo, att vi har räknat på halv budgeteffekt på intäktssidan — 1 miljard 50 miljoner. Det betyder att man hade att ta ut det andra halvåret efter de hyresförhandlingar som skulle ha genomförts i höst. Detta tycker jag inte att vi behöver diskutera, eftersom det klart framgår att vi icke har räknat oss till godo hel effekt för helår utan enbart för halvår. Det är helt klart. När det gäller kostnaderna, så fortsätter Birgit Friggebo att hävda att det kommer att kosta upp till 400 kr. i månaden. Hon säger: Man vet inte hur bruksvärdessystemet slår. Men, Birgit Friggebo, vi vet ju mycket väl hur det slår. Ena gången, när det passar, säger Birgit Friggebo att bruksvärdessystemet gör att hyreshusavgiften hamnar hos dem som inte har några extra kostnader, och nästa gång säger hon att det här jämnas ut över alla. Man måste ju bestämma sig: Hur är det bruksvärdessystemet slår? Att systemet är besvärligt och svårt att handha vet vi, och jag tror att alla i dag är överens om att vi helst skulle ha ett annat system för att fastställa hyran. Men jag tycker det är trist att Birgit Friggebo i avsikt att ge sig på den moderata bostadspolitiken i alla lägen håller fast vid dessa felaktiga uppgifter. Hon vill inte erkänna att det är en genomsnittlig kostnad på 150 kr. i månaden som systemet medför. Det är den vi talar om, och det har vi gjort i alla tider. Det var väldigt bråttom när Birgit Friggebo rusade ut med det här förslaget, och det kan bli problem, när man har så där bråttom. Det kommer mig, herr talman, att tänka på vad som stod i tidningen Blandaren för några år sedan: Springer man fortare än ljuset, svartnar det för ögonen.

Herr talman! Det har ju gått en ganska avsevärd tid, Rolf Dahlberg, sedan jag första gången gick ut och informerade medborgarna om vad moderat politik innebär. Det har funnits gott om tid att kontrollräkna, och det är även andra än jag själv som har kontrollräknat uppgifterna. Låt mig ändå fullfölja det här exemplet beträffande den 1 juli och den 1 januari. Räntor förfaller i efterskott, och en fastighetsägare behöver naturligtvis ta ut hyror för att täcka de kostnader som successivt uppstår i och med att räntorna förfaller. De förfaller inte till betalning varje dag, utan man samlar ihop räntorna för ett halvår, och så betalar man i efterskott. Det är grundprincipen. Fastighetsägaren skall betala sina räntor till statsverket den 2 januari resp. den2 juli. Det betyder att om man skall ha budgetårseffekt för 1982 och 1983, så måste betalningen ske den 2 januari 1983. Då måste man börja ta ut hyran den 1 juli 1982, såvida vi inte menar att fastighetsägaren skall låna upp pengar för att kunna betala sina räntor — att det inte är hyresgästerna som skall betala kostnaderna för räntorna. Det är möjligt att moderaterna menar det, men säg då det! Jag tycker att detta är ett exempel som visar att det kan vara litet svårt att se igenom olika effekter — jag medger det. Men framhärda då inte med att säga att jag skulle ha fel när jag påstår olika saker! Rolf Dahlberg får väl då i stället säga åt mig att det inte är så att räntor förfaller till betalning den 2 januari resp. den 2 juli. Men det kan han naturligtvis inte göra. Sak samma är det med effekterna. Gå hem och räkna på en bostadsrätt av de senare årgångarna och se efter vad det blir för effekt för de husen! Det säger sig självt att om moderaterna skall skrapa ihop 2 miljarder genom sänkta räntesubventioner jämfört med regeringens förslag på 550 miljoner för hyresoch bostadsrätt, så måste det bli ganska kraftiga effekter. I regeringens förslag blir effekterna något högre för bostadsrätterna — upp till 90 kr. per månad. Det tycker jag är en mycket kraftig ökning, nästan icke försvarbar. Men det är klart att moderaternas effekter måste bli ungefär fyra gånger så stora — och det blir de också: 400 kr. i månaden. Så enkelt är det. Nu harinte jag räknat så enkelt, utan jag har sett på vad de faktiska, garanterade räntorna skulle bli enligt det moderata förslaget.